Herr talman! Jag vill å centerpartiets vägnar svara på de frågor som Maggi Mikaelsson har framställt. Vi anser att det inte skall utgå något statligt stöd till skogsbruket. Det har varit en av bevekelsegrunderna för att slopa skogsvårdsavgiften. Vi anser dessutom att de kostnader som en eventuell kvarblivande skogsvårdsorganisation har efter det att den skogspolitiska kommittén har lagt fram sitt betänkande, skall betalas av dem som nyttjar denna tjänst till den del det rör sig om rådgivning. Till den del det rör sig om myndighetsutövning skall självfallet staten bekosta detta. Maggi Mikaelsson ser skogsvårdsavgiften som en kapitalbeskattning. Det synsättet är helt unikt när det gäller skogsbruk. Kapital i skogsbruk drabbas ju av kapitalskatt på samma sätt som kapital i annan verksam rörelse. Det finns därför inget skäl att av denna anledning betrakta skogsvårdsavgiften som en kapitalskatt. Det är den inte.
Herr talman! Jag kanske uttryckte mig otydligt. Jag menade inte att dagens skogsvårdsavgift är att se som en kapitalbeskattning. Däremot tycker jag att det är intressant att diskutera att skogen som kapital fungerar på ett annat sätt än annat kapital, eftersom skogen uppenbarligen tillväxer oavsett om konjunkturen är bra eller dålig. Annat kapital skall förräntas utifrån andra bevekelsegrunder eller på ett annat sätt. Det är därför intressant att ta upp diskussionen om skogen som kapital skall beskattas på ett något annorlunda sätt. Detta resonemang hade inte med skogsvårdsavgiften i sig att göra. Det är också intressant att höra att centern inte vill att man skall ha något statligt stöd till skogsbruket. Jag tycker också att det vore intressant att diskutera någon typ av miljövårdsavgifter, stöd till särskilt miljövårdsinriktade åtgärder inom skogsbruket m.m. Men det var upplysande att få veta att centern inte tycker att man skall ha det så.
Herr talman! Även jag vill lägga mig i debatten om avgifter och skatter. Det torde vara mindre än en tredjedel av skogsvårdsavgiften som går tillbaka till skogsbruket. Den resterande delen torde det vara rätt att betrakta som en förmögenhetsskatt. Vi har tidigare efterlyst en utredning. En kommitté arbetar nu med detta. Vi hoppas att den kommittén skall komma fram till någonting. Jag kan dock förutskicka att vi kan vara ganska positiva till en sorts avgift som är direkt relaterad till miljöinsatser i skogsbruket. Den skulle kanske i så fall inte som i dag baseras på taxeringsvärdet utan snarare på avverkningsmängden. Med den exponentiella tillväxt som Bruno Poromaas skogar har blir det kanske relativt bra inkomster. Jag ser som sagt fram emot utredningens resultat. I dagens läge känner jag sympati för folkpartiets reservation.

Herr talman! Att jag blev den sist anmälde talaren beror på att vi har denna egendomliga debattordning. Om man åberopas i ett inlägg och inte råkar stå på talarlistan, får man inte yttra sig. Man kan bli kritiserad hur mycket som helst i ett inlägg av någon av deltagarna i debatten som är förhandsanmälda, men då får man ingen replik. Det är ett effektivt sätt att döda debatten. Vice talmännen kanske inte har denna uppfattning, men den ''riktige'' talmannen -- förlåt anspelningen -- har sagt att vi bör ha spontana debatter. Men det får vi ju inte. Man får ju inte gå in och svara när någon plötsligt åberopar en, så som jag blev av Leif Olsson. Jag blev nu inte alls åberopad av Maggi Mikaelsson. Hon påpekade att skogen växer, och det håller jag helt med henne om att den gör oavsett den här debatten. Jag begärde således replik därför att Leif Olsson -- som alltid tidigare har påpekat att han har en sådan otur med att komma efter mig i debatten -- åberopade mig. Nu när jag inte ens har kommit med i debatten, påpekade han ändå att han är rädd att han inte kan leva upp till mitt krav på spontanitet. Det får jag väl ursäkta honom. Men det är ju denna spontanitet som talmannen har efterlyst. Jag är intresserad av skogsvårdsavgifter därför att jag på nära håll är intresserad av skog och är berörd av problemet. Jag vill givetvis gärna instämma i vad som här har sagts av K-G Svenson. Jag vill också påpeka att om man nu skall avveckla skogsvårdsavgiften tycks vissa debattörer här i kammaren bli så illa berörda att vi tydligen bör införa vårdavgift för dem.

Herr talman! I denna fråga har vi motionärer från centerpartiet fått ett i stort sett enigt utskott att vara med på att den nuvarande utformningen av godstransportstödet skall vara kvar. Därför finner jag ingen större anledning att ta upp någon större debatt här i kväll. Utskottet har emellertid inte tillstyrkt hela vår motion. Vi centermotionärer anser att detta med ''ett rundare Sverige'' och ''hela Sverige skall leva'' också berör stöden för persontransporter och datakommunikation. Även om jag är medveten om att dessa stöd utgått i en ganska liten omfattning har de ändå sin betydelse. Vi vill därför att riksdagen skall besluta i enlighet med vår reservation, nr 1, och jag avslutar därför mitt mycket korta anförande med att yrka bifall till denna motion.

Herr talman! Så gott som min stämma det tillåter trots en präktig förkylning som drabbat mig skall jag försöka redovisa några skäl till att miljöpartiet reserverat sig beträffande mom. 2 i utskottets hemställan. Jag skall försöka vara lika föredömligt kortfattad som föregående talare. Miljöpartiet delar utskottsmajoritetens uppfattning att godstransportstödet är av stor betydelse för näringslivet i Norrland. Vi ser emellertid på transportstödet som en helhet som inte kan brytas sönder i delar på det sätt som här har skett. Vi anser att även stöden för persontransporter och datakommunikation bör bibehållas, eftersom dessa har stor betydelse av regionalpolitiska skäl. Att datakommunikationsstödet har utnyttjats endast av ett fåtal företag i kommunerna Kiruna, Gällivare och Pajala betyder inte att stödet är bortkastat, utan det har varit ett oerhört värdefullt stöd just för dessa kommuner. Alla arbetstillfällen uppe i Norrland är värdefulla. En arbetsplats i Norrlands inland med 20 à 30 personer kan vara precis lika värdefull för den orten som Volvo är för Göteborg. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 1 under mom. 2. I övrigt ställer jag mig bakom utskottets hemställan.

Herr talman! Man kan utan överdrift säga att godstransportstödet är ett av de viktigaste regionalpolitiska instrument som vi har i vårt land. Personligen vill jag påstå efter alla de år som jag har sysslat med detta stöd att det är den viktigaste regionalpolitiska stödformen. Godstransportstödet har verksamt bidragit till att utveckla företagsamheten och därmed sysselsättningen i de norra delarna av vårt land genom att utjämna de konkurrensnackdelar som de långa avstånden har inneburit. Stödet har också gjort Sverige rundare. Att stödet också har varit stabilt i sin konstruktion och fungerat utan ändringar under längre tidsperioder har naturligtvis varit viktigt för företagens långtidsplanering, men det har också stimulerat till en ökad vidareförädling. Av egen erfarenhet vet jag att många företags fortsatta existens står och faller med om man får transportstöd eller inte. Därför måste det finnas mycket bärande skäl för att man skall förändra stödets konstruktion eller dess geografiska indelning. Det har tidigare vid några tillfällen gjorts förändringar eller försök till förändringar av godstransportstödet. Detta har omedelbart lett till ett ramaskri från företag som skulle ha drabbats, av skäl som jag tidigare har nämnt. Det nuvarande godstransportstödet har nu under rätt många år fungerat på ett alldeles utmärkt sätt och varit allmänt accepterat av företagen inom transportstödsområdet. Det har heller inte väckts praktiskt taget några motioner med förslag till förändringar. Detta understryker ytterligare att stödet har varit väl avvägt. Förslaget i budgetpropositionen att transportstödet skall förändras och i huvudsak koncentraras till de inre delarna av Norrland har skapat en mycket stor oro bland de företag som är berörda. Det visar de uppvaktningar som vi har haft i utskottet men också den mängd motioner som har väckts av ledamöter från samtliga partier, alltså inte enbart centerpartiet, med krav på att godstransportstödet skall vara oförändrat. Detta har vi då tagit till oss i utskottet, och ett enigt utskott föreslår därför att godstransportstödet även i fortsättningen skall vara oförändrat, vilket också innebär ett avstyrkande av propositionens förslag om förändringar av godstransportstödet. Det är naturligtvis min förhoppning att också en enig riksdag skall ställa sig bakom detta utskottets förslag. Därefter skulle man i många företag med tillsammans flera tusen anställda där man nu är orolig kunna känna sig lugn.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

Herr talman! Godstransportstödet har nu funnits i 20 år, och dess huvudsyfte har varit att minska kostnaderna för långa transporter inom samt till och från stödområdet. Det är alltså svagheter i geografiskt givna förutsättningar som man försökt att kompensera för att motverka regional obalans. Nu förs i propositionen fram tankar om att detta stöd i vissa stycken är otidsenligt och därför bör omformas och minskas. I propositionen föreslås en minskning med 20 milj.kr. i löpande penningvärde, alltså betydligt mer i fasta priser. Genom stödet riskerar man att konservera en förlegad näringslivsstruktur, heter det i propositionen. Genom inriktning på förädlade produkter, på underlättande av transporter för personer och inriktning på datakommunikation främst i Norrbotten är det snarare så att stödet är en stimulans för nya företag. Vad stödområdet behöver är just vidareförädling, ny teknik och bättre kommunikationer. Det är uppenbart att om transportstödet försvinner eller försvagas, så kommer vidareförädlande och framgångsrika företag att få ytterligare en signal om att de bör flytta till mer befolkningstäta områden. Det kan ju inte vara så att det är förlegat att t.ex. vidareförädla träråvara till hus och möbler, att ta fram avancerade plåtprodukter eller att driva en expansiv livsmedelsindustri, som utnyttjar lokala förutsättningar. Snarare än att dras ner totalt borde transportstödet förstärkas, åtminstone i glesbygden. Det är också vad vi föreslår i motion T259 utan att annat transportstöd föreslås bli försämrat. Kommuner som Torsby, Malung, Mora, Orsa, Älvdalen, Ljusdal och Ånge skulle gynnas av detta. Ett annat argument mot transportstödet som propositionen redovisar är tveksamhet om stödet kan accepteras vid ett svenskt närmande till EG. Det här sättet att uttrycka sig förekommer allt oftare när det gäller regionalpolitiken. När man i fjol i stort sett halverade stödområdet, räknat i befolkningstal, när det gällde andra regionalpolitiska insatser hänvisade man också till förhållandena inom EG. Samma argument dök upp när det gällde sänkningen av nivån för lokaliseringsbidrag, avskaffande av statens möjligheter att ge investeringsbidrag utanför stödområdet och tidsbegränsningen av de nedsatta socialavgifterna. Om det varit så att man inom EG varit missnöjd med den typ av regionalpolitik som bedrivs i Sverige, kunde man ha tagit upp diskussioner om detta både i de nu pågående förhandlingarna och inom ramen för de frihandelsavtal som vi länge har haft. Hittills har vi inte fått någon information om att så har skett. Jag tycker att man i stället kunde försöka linjen att i det pågående EES förhandlingarna säga att vi på grund av våra långa avstånd och vår stora glesbygd vill ha vår regionalpolitik och vårt transportstöd kvar och kanske t.o.m. förstärka dem. Det är ett litet framsteg att protesterna mot neddragningar av det hittills väl fungerande transportstödet har givit det resultatet att utskottet inte förändrar reglerna. Oklarheter om hur de regionala utvecklingsbidragen skulle komma att fungera är också ett skäl till att inte förändra reglerna nu. Utvecklingsbidragen skulle i viss mån kunna ersätta transportstödet. Vi tycker att också persontransportstödet och stödet till datakommunikation gott kunde ha fått vara kvar. Det hade gynnat kommuner såsom Gällivare, Kiruna och Pajala. Anslaget borde också totalt ha kunnat räknas upp i stället för att som nu skäras ned. Självfallet kan regeringen återkomma med förslag om mer medel om sådana behövs. Också ett stöd för dem som har stora transportkostnader i skärgårdsområden borde ha kunnat övervägas för att öka möjligheterna att behålla en levande skärgård när landförbindelser saknas. Vi står givetvis bakom båda de reservationer som vi har medverkat i, men jag yrkar bifall endast till reservation nr 1.
Herr talman! När det gäller persontransportstödet erinrar jag mig att vi när det infördes anslog 24 miljoner. I dag räcker det gladligen med ungefär 10 miljoner. När datastödet infördes anslog vi drygt 2 miljoner. Nu räcker det med 1 miljon. Jag tycker att detta visar med all tydlighet att dessa två stödformer inte är efterfrågade. Man skall inte ha en stödform bara för stödformens egen skull. Då är det bättre att satsa på godstransportstödet, som är ett mycket verksamt regionalpolitiskt instrument, vilket jag också var inne på i mitt tidigare anförande. Det har aldrig varit meningen att transportstödet skulle användas till skärgårdstrafiken. Transportstödet har kommit till för att utjämna de långa avstånden inom de norra delarna av Sverige och kompensera företagen för deras ökade kostnader. Stödet till skärgårdstrafiken är en regional fråga, som vägtrafikhuvudmännen skall ha ansvaret för.

Herr talman! Även om Olle Östrand konstaterar att anslagen inte har gått åt och inte har utnyttjats mer än till knappt hälften i båda fallen, betyder persontransportstödet och datastödet mycket för de enskilda företagarna. Det är ju inte så att det tidigare var bara två företagare som sökte de 24 miljonerna och nu bara en, utan det gäller ju flera olika företagare, och för dem har dessa stöd en oerhörd betydelse.
Herr talman! Att man inte har utnyttjat hela anslaget visar att anslaget har varit väl tilltaget. Men de påtryckningar som vi har fått från en rad företag visar att stödet är mycket angeläget för dem som utnyttjar det. Man antyder såväl i betänkandet som i propositionen att man skulle stödja förlegade industrier. Det är ju precis tvärtom när det gäller persontransportstödet och datastödet. De är riktade mot en ny typ av företagsamhet, inte minst dataområdet. Jag tycker nog att propositionen och betänkandet är något motsägelsefulla. När det gäller skärgårdstrafiken är det fråga om en ny princip. Men under hela transportstödets historia har man ändrat och förbättrat reglerna. Det kan inte vara någon svårighet att göra denna justering.
Herr talman! Föregående talare har i stort sett sagt vad jag tänkte säga. Att transportstödet på personoch datasidan inte har utnyttjats i den fulla utsträckning som var avsett kan faktiskt bero också på andra saker. Kanske har det varit för snålt tilltaget i det enskilda fallet, eller också kan utflyttningarna ha ökat så att det därigenom blivit en mindre efterfrågan. Kanske skall man helt enkelt ha stödet kvar men vara generösare med det i framtiden.
Herr talman! Handelskammaren både i Norrbotten och i Västerbotten, en hel del företag och företrädare för de anställda i företagen har förklarat att de gott kan klara sig utan datastödet och persontransportstödet. Det viktiga är att de får behålla godstransportstödet.
Herr talman! Det finns säkert olika bud om detta. Reser man i Norrland får man både på SJ och på flyget en hel del kontakter, som understryker vikten av att persontransportstödet får vara kvar. Det gäller inte några stora pengar i regionalpolitiska sammanhang. En större generositet kunde man gott ha visat.
Herr talman! Visst finns det tack och lov företag i Norrland som klarar sig utan såväl transportstöd som datastöd. Kanske de t.o.m. skulle klara sig utan godstransportstöd, om de varit tvingade. Men detta betyder inte att det inte finns flera företag som faktiskt behöver detta transportstöd för att kunna överleva i Norrland och dess glesbygd.

Herr talman! Detta betänkande handlar alltså om riksfärdtjänst. Är inte handikappade kommuninvånare? Varför skall handikappade behandlas på annat sätt än övriga invånare när det gäller möjligheter att resa? Dessa frågor ställer sig många handikappade. Statsmakternas intentioner med riksfärdtjänst var att resorna skulle vidtas med reguljära fjärrtrafikmedel, sägs det i detta betänkande. Men varför har inte sagda statsmakter sett till att det har blivit så? ''Som ett aktuellt exempel på resultatet av det fortlöpande arbetet med handikappfrågor inom de statliga verken kan nämnas, att de nya personvagnar, som SJ beställt, i väsentliga delar tillgodoser kraven på handikappanpassning. Dessutom har regeringen uppdragit åt SJ att ta fram beslutsunderlag för en helt handikappanpassad järnvägsvagn.'' Detta sades alltså för över tio år sedan, men jag har då inte sett någon handikappanpassad vagn på den järnvägslinje som jag varje vecka trafikerar, än mindre någon helt anpassad. Jag tycker att detta är skandalöst. Man kan undra: Om det hade varit någon annan grupp i samhället med en starkare ställning än de handikappade, hade regeringen då kunnat strunta i ett riksdagsbeslut? avsattes 50 milj.kr. för bidrag till investeringar för att öka handikappanpassningen i lokal och regional kollektivtrafik. En stor del av dessa pengar finns kvar. Transportrådet har inte kunnat stimulera trafikhuvudmännen att satsa på t.ex. handikappanpassade bussar -- för vi vet ju att det finns sådana. De handikappade begär inte att få åka färdtjänst -- tvärtom. De önskar inget högre än att få vara precis som ''vanliga människor'', om uttrycket tillåts. Det vill alltså helst åka med allmänna kommunikationsmedel. Det ger dem ökad frihet och blir på sikt billigare. Genom att göra bussar, tåg och tunnelbanor tillgängliga för rullstolar skulle många slippa anlita färdtjänst och samhället göra stora kostnadsbesparingar. Herr talman! Om färdtjänst kan man tala länge. Jag skall emellertid avstå från det. Folkpartiet liberalerna anser att färdtjänst är de handikappades kollektivtrafik. Vi föreslår därför att regeringen ges i uppdrag att komma med förslag till hur ett samlat huvudmannaskap för färdtjänst och övrig kollektivtrafik skall kunna genomföras. Det uppdraget inbegriper även kostnadsansvaret. Folkpartiet har endast en reservation i detta betänkande. Den behandlar just frågan om huvudmannaskapet. Vi stöder givetvis denna reservation, men jag avstår från att yrka bifall till densamma.
Herr talman! Det här är en viktig fråga. Det framgår också av de motioner som har väckts och av propositionen. Jag är dock glad över att kunna konstatera att vi har varit eniga i utskottet om vilken form av anslag det skall vara fråga om i detta fall. Att det betecknas som ett förslagsanslag ger de handikappade en större trygghet. Däremot har vi från centerns sida inte fått gehör för vårt krav på ett större anslag. Det framför vi i reservation nr 3. Barbro Sandberg talade om att det inte blev så bra som man hade tänkt både 1978 och 1979 och att det sedan inte har genomförts på det sätt som var tänkt. Detta har vi framfört i reservation nr 5. I denna reservation står det att vi vill ha en översyn av lagstiftningen om handikappanpassad kollektivtrafik. Denna översyn bör syfta till att få fram regler som förbättrar och påskyndar handikappanpassningen. Vi i centern står naturligtvis bakom samtliga våra reservationer i betänkandet, men jag ber att få yrka bifall till reservation nr 5.

Herr talman! Det är verkligen en viktig fråga som vi nu diskuterar, även om det inte märks när det gäller närvaron här i kammaren. I år liksom varje år har det väckts ett antal motioner om dessa frågor. Anledningen till att motionerna väcks varje år är att det område som handlar om riksfärdtjänst och handikappanpassning av kollektivtrafiken verkligen inte fungerar som det skall göra. Jag anser att både regeringens proposition i detta sammanhang och trafikutskottets betänkande som handlar om riksfärdtjänsten har flera mycket cyniska inslag. Det finns ingenting av den ödmjukhet inför denna typ av frågor som borde finnas. Kommunikationsministern gör, precis som trafikutskottets majoritet, t.ex. ett stort nummer av att man är förvånad över att så många utnyttjar riksfärdtjänsten, dvs. att så många svårt handikappade har detta behov. Låt oss se litet grand på siffrorna. När riksfärdtjänsten infördes 1980 räknade man med att det så småningom skulle finnas ett behov som motsvarade ungefär 20 000 resor. 1990/91 handlar det om 24 000 resor. Är det så märkligt att antalet resor under en tioårsperiod har ökat till 24 000 i stället för 20 000? Det är ju löjligt att göra ett så stort nummer av detta. Dessutom beror detta på att den övriga kollektivtrafiken verkligen inte motsvarar de behov som finns av handikappanpassning, vilket även Barbro Sandberg tog upp i talarstolen. Där finns de stora brister som i så fall har lett till att så pass många använder riksfärdtjänsten. Enligt de handikapporganisationer som besökte oss i trafikutskottet innan vi behandlade riksfärdtjänsten och handikappfrågorna motsvarar antalet resor, trots att det har ökat, i genomsnitt bara två resor per person och år. Är det mycket? Det är tvärtom förvånansvärt litet. Dessa resonemang och denna sifferexercis från kommunikationsdepartementets och regeringens sida leder sedan fram till att man måste göra något åt detta, eftersom de handikappades resor är alldeles för dyra. Därför skall riksfärdtjänsten läggas över på kommunerna, därför att de skall hålla igen och därför att de har så litet pengar. Vilken cynism! Sedan vill man också att det skall ske en hårdare granskning av behovet, som om det finns svårt handikappade som missbrukar denna möjlighet. Vem skulle vilja byta med en svårt handikappad person för att han eller hon får förmånen att använda riksfärdtjänst ibland? Finns det någon enda som ställer sig upp och säger att han eller hon skulle vilja göra det? Om man skall införa en speciell granskning som gäller handikappades behov av resor, skall vi då genomföra en enkätundersökning över hela landet för att se vilket resebehov vi alla har och hur mycket vi reser och om vi får resa så pass mycket som vi behöver? Nej, naturligtvis kommer det inte på fråga. Herr talman! Därför handlar det här inte om någonting annat än diskriminering vid behandlingen av de handikappade. Så illa ställt är det faktiskt. Skälet till att fler reser och också reser oftare än man beräknade för mer än tio år sedan är att man helt enkelt underskattade resebehovet. Riksfärdtjänsten har visat att det var fler människor som tidigare hindrades att resa på grund av att färdmedlen var så dåligt anpassade till de handikappade. Dessutom har naturligtvis kostnaderna stigit. Och kostnaderna har stigit bl.a. därför att det har skett en avreglering på taxiområdet. Skall de handikappade få bära hela denna börda, eller skall kommunerna tvingas bära bördan av de beslut som riksdagen har fattat och som har fått sådana märkliga konsekvenser? När riksfärdtjänsten, för många som är diskriminerade av den kollektiva trafiken är det enda sättet att förflytta sig mellan kommuner blir det som det är nu. Alla intentioner och löften som har funnits om att handikappanpassa den övriga kollektivtrafiken har nämligen inte infriats. Jag har gjort precis samma erfarenheter som Barbro Sandberg. På många av de bussar och tåg som man reser med ser man inte denna handikappanpassning. Herr talman! Jag och övriga i vänsterpartiet ställer oss bakom alla våra motioner och reservationer i betänkandet, men jag yrkar bifall till reservationerna nr 2 och nr 4 som handlar om riksfärdtjänsten och att mer pengar måste anslås till den om den skall bli bättre.

Herr talman! För ett par år sedan stod jag i denna talarstol. Då som nu var jag ersättare för min partikamrat Roy Ottosson. Den gången vågade jag framföra åsikten att transportrådet borde avvecklas. Då påstods jag vara ute och tala mot bättre vetande. Jag vill inte påstå att jag sedan den dagen har varit helt knäckt. I så fall hade jag väl aldrig vågat mig tillbaka till detta hus. Men visst känns det uppfriskande att efter två år få komma tillbaka och stå här i talarstolen och kunna konstatera att regeringen numera är av samma uppfattning som vi i miljöpartiet då var. Detta gör att jag nu vågar framföra några ytterligare synpunkter, denna gång i en kanske ännu viktigare fråga, nämligen de handikappades villkor. När det gäller riksfärdtjänst och handikappanpassning av kollektivtrafiken sägs det i trafikutskottets betänkande att riksfärdtjänsten bör läggas över på kommunerna därför att det råder ett systemfel i så måtto att den som beviljar en utgift i dag inte själv behöver ta ansvar för utgiften. Resorna med riksfärdtjänst har ökat både när det gäller antal och kostnader och tydligen framför allt när det gäller taxis transporter. Det saknas samordning, och avstånden är inte tillräckligt långa för att motivera taxiresorna, sägs det. Herr talman! Principiellt håller jag med om att den som beviljar en utgift också skall ha det ekonomiska ansvaret för den utgiften. Men det finns i dag systemfel på en lång rad områden, t.ex. inom sjukvården och tandvården där läkare, tandläkare och sjukvårdshuvudmän svarar för vård och riksförsäkringsverket och försäkringskassorna står för ekonomisk ersättning. Det innebär också ett systemfel. Jag tycker att sådana skall korrigeras. Innan jag närmare går in på denna problematik vill jag göra ett förtydligande när det gäller min världsbild. Den är nämligen mycket präglad av, som det sägs i väderleksrapporterna, Norrlands kustland, inland och fjälltrakter, även om det inte hörs på dialekten. När man talar om ett ökande antal taxiresor med färdtjänst över länsgränserna -- alltså riksfärdtjänst -- måste man ha i minnet att bilen är nästan det enda transportmedel som finns kvar att tillgå där uppe. Tåg har vi snart sett bara på vykort. Om de sedan är handikappanpassade eller inte är svårt att säga. Vissa bussturer går, men inte ofta, men de förekommer. Och långtifrån alla bussar är handikappanpassade. Jag har tagit upp detta i åtminstone en kommun, nämligen min hemortskommun. Man talar där inte om busslinjer som något annat än olönsam verksamhet, och det gäller för alla vare sig man är handikappad eller inte, och vägarna blir sämre och sämre. Herr talman! Med denna lilla skiss av verkligheten där uppe vill jag förklara varför miljöpartiet, som talar om decentralisering av samhället, trots allt ser det som berättigat med en riksfärdtjänst där en central myndighet håller i pengarna. Vi anser att det är mycket viktigt att det blir rättvisa på detta område åtminstone fram till dess att länsfärdtjänsten har byggts ut och börjat fungera och till dess vi har kunnat ordna med kollektivtransporter och en infrastruktur också utanför storstadsområdena. Inför valet mellan decentraliserad verksamhet och centraliserad verksamhet väljer vi därför att ställa oss på de handikappades sida. Det skall inte vara beroende av vilken bostadsort eller vilken kommun man hamnar i, man skall ha möjlighet att upprätthålla kontakt med yttervärlden. Vi tycker också, precis som föregående talare, att det är bra att medelsanvisningen har gjorts om till ett förslagsanslag i stället för ett reservationsanslag. Trots det tycker vi att man bör lägga till litet pengar. Det är fråga om 106,5 milj.kr. Vi höjer alltså budet med 10 milj.kr. Men det allra viktigaste, det grundläggande, är att man gör en översyn av lagstiftningen om handikappanpassad kollektivtrafik, så att handikappanpassningen påskyndas och förverkligas. Innan dess ser jag det som oerhört svårt att kunna åtgärda något på det här området. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 2, 3 och 5. I övrigt stöder jag utskottets hemställan.

Herr talman! Riksfärdtjänst och handikappanpassning av kollektivtrafiken är frågor som återkommer årligen i kammaren. Man skulle kunna säga att mycket av det som nu sägs har sagts tidigare. Men, som Rune Thorén och flera andra sade förrut, detta är så viktiga frågor att de kanske tål att upprepas även i dag. I det betänkande vi har att debattera nu, trafikutskottets betänkande nr 22, behandlar vi förutom anslagsposten också regeringsförslaget att riksfärdtjänsten skall kommunaliseras samt att anslaget som sådant bör betecknas som ett reservationsanslag. I och med att vi nu har fattat beslut om att transportrådet skall avvecklas vid årsskiftet behandlar betänkandet också frågan om vem som skall överta ansvaret för kollektivtrafikens handikappanpassning. Jag skall något försöka kommentera detta och förklara varför vi i utskottsmajoriteten anser att kammaren skall anta föreliggande förslag. Sedan riksfärdtjänsten tillskapades 1980 har utvecklingen gått åt helt motsatt håll mot vad man antog när denna möjlighet att resa öppnades för de svårt handikappade. Då antogs det att de flesta resorna skulle företas med de reguljära trafikmedlen och att ungefär 10 % av resorna skulle företas med taxi eller specialfordon. Som vi vet har det blivit tvärtom. Ungefär 80 % av allt riksfärdtjänstresande sker med taxi eller specialfordon. Detta sätt att resa har alltså inneburit en kraftig kostnadsökning i förhållande till vad som antogs när systemet infördes. Det är den fördyringen som regeringen nu lägger förslag om att vi skall bromsa. Utskottsmajoriteten instämmer i regeringens synpunkter på att en kommunalisering av riksfärdtjänsten skapar förutsättningar för att effektivisera resandet och göra det mindre kostnadskrävande. Inrättandet av moderna och samordnande beställningscentraler för alla typer av samhällsbetalda resor skall kunna ge sådana rationaliseringseffekter att överförandet av ansvaret för riksfärdtjänsten till kommunerna inte skall behöva innebära kostnadsökningar för dem. Men, säger vi i utskottsmajoriteten, eftersom överläggningar med Kommunförbundet nu skall starta om hur detta skall fungera organisatoriskt och någon lösning ännu inte har kommit till stånd kan vi inte biträda regeringens förslag om att anslaget för riksfärdtjänsten skall vara ett reservationsanslag. Av den anledningen anser utskottsmajoriteten att anslagsnivån på 96,5 milj.kr. för nästa budgetår kan vara oförändrad, dock skall beloppet anslås som förslagsanslag. Nu är det inte bara effektiviseringen av resandehanteringen som skall ge dessa ekonomiska effekter i positiv riktning för hela samhället. Den största effekten får vi naturligtvis om de svårt handikappade får möjlighet att åka med den reguljära kollektivtrafiken, med buss, tåg, flyg och båt, som vi andra. Därför är det nödvändigt att samhället har möjlighet att styra utvecklingen av handikappanpassningen av kollektivtrafiken. Hittills har detta gjorts av transportrådet. Men som jag sade förut och som vi har hört även av Hans Lindforss har transportrådet lagts ned. Jag vill bara till Hans Lindforss passa på att säga att det inte är på samma bevekelsegrund som ni hade som vi anser att transportrådet kan avvecklas. Men avvecklingen av transportrådet har vi fattat beslut om, och därför föreslår regeringen och utskottsmajoriteten i detta betänkande att trafikverken själva skall ta ansvar. Likaså skall det bli verken och de olika trafikföretagen som skall svara för kostnaderna för handikappanpassningen. Men vi lägger också till att det är viktigt att de handikappades erfarenheter bättre tas till vara i det fortsatta arbetet. Den här uppfattningen har utskottsmajoriteten, och vi förutsätter att detta kommer att påskynda anpassningen av trafikmedlen, så att de handikappade får större möjligheter att anlita de reguljära trafikslagen vid sitt resande. Det påtalas i en motion att handikappanpassningen av kollektivtrafiken i Sverige skulle vara ett stort misslyckande. Barbro Sandberg säger i talarstolen, och Viola Claesson håller med, att hon inte ser att det har hänt någonting ute i samhället vad gäller anpassning av de kollektiva trafikmedlen. De kanske också menar att vi i Sverige skulle ha halkat efter övriga länder i det här avseendet. Till detta yrkar i princip centern, vänsterpartiet och miljöpartiet bifall genom sin reservation nr 5. Mot detta kan jag bara säga att det inte verkar som om motionärerna har åkt med de kollektiva färdmedlen på ett tag. Det verkar inte som om motionärerna har tagit del de rapporter som t.ex. CEMT tagit fram, där Sverige framhålls som ett mönsterland vad gäller handikappanpassningen av kollektivtrafiken. De ledamöter som har skrivit de här motionerna kanske heller inte har tagit del av transportrådets rapport 1990:3, som heter Handikappanpassning av kollektivtrafiken. En utvärdering av tio års anpassningsarbete redovisas och förslag till inriktning under 1990-talet läggs fram. Herr talman! För att inte uppta kammarens tid med upprepningar om hur utvecklingen har varit, vill jag bara hänvisa till det som står i betänkandet längst ned på s. 9 och överst på s. 10. Då tror jag att kammarens ärade ledamöter instämmer i att utvecklingen inte har stått stilla när det gäller att handikappanpassa kollektivtrafiken här i landet. Men naturligtvis är ingenting så bra gjort att det inte kan göras bättre.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

Herr talman! Tänk vad allt kan låta präktigt när en socialdemokratisk företrädare för majoriteten i trafikutskottet tar till orda! Jo, Jarl Lander, vi har talat om att handikappanpassningen av kollektivtrafiken faktiskt är ett stort misslyckande. Det innebär inte att utvecklingen har stått still. Det måste ha hänt någonting sedan 1980, när riksfärdtjänsten infördes på försök och efter det att lagen om anpassning av kollektivtrafiken kom till. Det vore fruktansvärt märkligt annars. Sedan används återigen det exempel som användes på trafikutskottets sammanträde, att CEMT, transportministerkonferensen, har berömt Sverige. Men snälla nån, det beror på att anpassningen i de flesta andra länder har stått så gott som still. Det är därför som Sverige ändå framstår som det bästa landet. Det innebär inte alls att man har lyckats med de intentioner som fanns från början, när lagen kom till. Varför har utvecklingen gått åt rakt motsatt håll, Jarl Lander? Jarl Lander anförde i talarstolen att utvecklingen gått åt rakt motsatt håll mot vad man hade tänkt sig. Jag reser mycket och jag har haft samma erfarenheter som många andra att handikappanpassningen på många håll inte existerat över huvud taget, att det t.o.m. finns ställen som inte har någon kollektivtrafik. Då återstår bara en sak att välja på. Framför allt har vänsterpartiet samarbetat med de handikappade och de handikappades organisationer under alla de år vi har skrivit motioner. Vi utgår från de erfarenheter som de handikappade själva har. Är det inte så, Jarl Lander, att det finns socialdemokratiska motioner därför att det faktiskt finns de som känner ett djupare engagemang i detta avseende än vad socialdemokraterna här i kammaren i allmänhet gör och därför att dessa har tagit upp de krav som de handikappade själva ställer? Det är ju så det ligger till. Vi i vänsterpartiet förutsåg redan 1979, då förslaget om lagen om en anpassning av den kollektiva trafiken kom, att det fanns för litet av verksamma styrmedel. Det är just verksamma styrmedel som behövs. Vi tycker att t.ex. regeringen borde ha mer av prestige bakom kraven -- detta för att lagen verkligen skall tillämpas på rätt sätt. Då skulle vi slippa diskutera varför det blir 24 000 resor i stället för de 20 000 resor som man väntat sig.
Herr talman! Jag undrar vilken verklighet Jarl Lander lever i. Varje vecka åker jag mellan Enköping och Stockholm. Från Enköping är det definitivt omöjligt för den som sitter i rullstol att åka tåg. Jag har själv en son som är rullstolsbunden. Jag måste faktiskt åka hem och hämta honom varje gång jag skall åka hit med bil för att han skall kunna komma till Stockholm. Jag vet således hur verkligheten ser ut på den fronten. Sedan säger Jarl Lander helt riktigt att mycket har sagts här under årens lopp. Men det beror på att det hela går så förtvivlat långsamt. Att tala om att Sverige skulle vara ett föregångsland när det gäller handikappanpassning av kollektivtrafiken tror jag är att litet väl grovt försköna verkligheten. Jarl Lander säger också att vi måste bromsa utvecklingen vad gäller fördyringen. Men att den här verksamheten har blivit dyrare tycker jag också skall uppfattas som någonting positivt. Det innebär ju att livsvillkoren för de handikappade har förbättrats. De handikappade har fått större möjligheter att delta i samhällslivet. Det kan man nu göra på ett annat sätt än som tidigare var möjligt. Många gånger handlar det om handikappade som inte har några ben att gå med. Därför måste de utnyttja den här möjligheten. Naturligtvis blir det då dyrare. Men att kommunalisera det hela för att lasta över kostnaderna på kommunerna tycker jag inte är något som man kan berömma sig av vad gäller att åstadkomma en effektivisering. Malmö t.ex.? Man måste ju vänta tills det går ett tåg. Även rullstolsbundna kan åka med tåget. Men det förutsätter att tåget är handikappanpassat. Det handlar alltså om att man tror att det går effektivisera genom att låta de handikappade vänta tills någon annan skall åka samma väg. Flera skall alltså åka samtidigt. Vidare talas det om behovet av en översyn av lagen om handikappanpassad kollektivtrafik. Men jag tror att det vore att fördröja det hela. Regeringen skulle nämligen få ytterligare en anledning att fördröja den handikappanpassning som man i dag faktiskt är skyldig att göra enligt lagen. Här gäller det verkligen att ta till vara de handikappades kunskaper och erfarenheter. Det finns länder som ligger långt framme när det gäller handikappanpassning. I USA t.ex. måste på vissa bussturer en sådan buss användas som man kan ta sig ombord på med en rullstol.

Herr talman! Jag trodde nog att företrädaren för socialdemokraterna skulle yrka bifall till reservation nr 5. Jarl Lander sade ju ungefär så här: Det är viktigt att samhället styr utvecklingen och påskyndar denna. Det är precis vad reservation nr 5 handlar om. Vi reservanter säger ju där att vi vill ha bättre regler -- detta för att kunna åstadkomma en förbättring, för att kunna påskynda handikappanpassningen. Jag tycker att det finns en likhet mellan å ena sidan utskottsmajoritetens och Jarl Landers argumentation här och å andra sidan behandlingen av föregående ärende. Man tycks alltså mena att efterfrågan inte är så stor om det är rätt många människor som har fått det bättre. Man bortser då från att det finns ett mindre antal människor som får fortsätta att ha det dåligt. Men det är ju just för de människorna, herr talman, som situationen är oerhört bekymmersam. Det är just därför som vi i centern tycker att en översyn bör göras. Vidare behövs det strängare regler. Det gäller ju att se till att det blir en förbättring på detta område. Det är vad jag tidigare har hemställt om, och i det avseendet har jag även yrkat bifall till framlagda förslag. Det är lite symtomatiskt för socialdemokraterna att inte så gärna bry sig om minoriteter. Socialdemokraterna bryr sig inte om dessa på samma sätt som de bryr sig om andra.

Herr talman! Inledningsvis vill jag helt kort ge ett svar till Rune Thorén. Han säger att vi socialdemokrater inte bryr oss om minoriteter. Då vill jag göra följande påpekande. Historien visar väl att om det är något parti i vårt land som har brytt sig om de små i samhället, så är det nog det socialdemokratiska partiet. Vidare vill jag säga att vi månar om de handikappade och deras möjligheter att resa. Det är bra, Barbro Sandberg, att fler kan utnyttja riksfärdtjänsten. Men det är inte bra att 25 % av resandet sker inom sjukvårdsområdena, inom länet, där det ju finns goda förutsättningar att få en effektivisering. Det är vad vi säger i betänkandet. Det sägs här också att det finns många områden där kollektivtrafiken inte kan handikappanpassas. Jag håller med om det. Själv kommer jag från ett sådant område. Man kan inte begära att t.ex. varje buss eller varje vagn i ett tågsätt skall vara anpassad för handikappade. Men det finns ju andra alternativ. Det är ju t.ex. möjligt att ta taxi. Det är således inte stopp på något sätt. Där efterfrågan och resandefrekvenser är stora är också de svårt handikappades möjligheter att utnyttja kollektivtrafiken ganska goda. Så en liten kommentar till Viola Claesson, som påpekar att riksfärdtjänsten omfattar enbart två resor per handikappad och år. Hon tycker att det är väldigt litet. Men vi säger ju, Viola Claesson, att det här skall jämställas med den vanlige svenskens möjligheter att resa. Om varje svensk gör två längre resor varje år, och det är ju sådana resor som riksfärdtjänsten skall gälla för, är det mycket med två resor per handikappad och år i riksfärdtjänsten.

Herr talman! Jarl Lander säger att man får åka taxi där det inte går att handikappanpassa kollektivtrafiken. Ja, men det är just därför det här blir så fruktansvärt dyrt. Man ser alltså inte till att det finns bussar och tåg som är anpassade för rullstolsbundna. Självfallet behöver inte alla vagnar i ett tåg vara handikappanpassade. Men med tanke på att den aktuella lagen har varit i kraft i tio--tolv år är det kanske ett rimligt krav att det skall finnas åtminstone en vagn i varje tåg som är anpassad för rullstolsbundna. Jarl Lander säger att sjukresorna gör att det blir så dyrt med färdtjänsten. Men sjukresor för handikappade skall ju betalas via försäkringskassan, precis som alla andras sjukresor. Egentligen är det inte färdtjänsten som skall drabbas när det gäller de kostnaderna. När frågor som rör handikappade skall diskuteras får man egentligen aldrig något mothugg. Alla är mycket välvilligt inställda till de handikappade. Men när det väl kommer till handling har man alltid en ursäkt när man skall förklara varför det ena eller det andra inte har blivit gjort. Jag tycker att de tio-- tolv år som den aktuella lagen har varit i kraft är en alltför lång tid med tanke på att inget resultat har nåtts.

Herr talman! Det är roligt att Viola Claesson känner sig hemma här i kammaren i dag. När man börjar prata om kamp förstår jag att hon känner sig hemma. Det är bara synd att hon gör som många andra socialister, inte talar om helt och hållet vad vi säger. Vad jag sade var: ''Den första segern i kampen mot trafikdöden måste vi alla vinna över våra egna sinnen.'' Jag tycker det är bra att det kommer med i protokollet.

Herr talman! Trafiken i vårt land ökar enligt beräkningar med 3--4 % årligen. Det medför också att antalet trafikolyckor ökar. Därför har miljöpartiet i reservationer föreslagit att åtgärder skall sättas in för att komma till rätta med åtminstone ökningen av den markbundna trafiken och på den vägen nå en minskning av antalet trafikoffer. Vi tror att om tillräckliga satsningar görs på kollektivtrafik, med bussar och spårbunden trafik, finns det möjlighet att fram till 1995 få en minskning av trafikintensiteten med 25 % räknat i fordonskilometer. I dag har vi stora kostnader på sjukvårdssidan på grund av att vi är så rädda för att satsa offensivt på just kollektivtrafiken. I samband med begäran om utbyggnad av spårbunden trafik och busstrafik sägs från alla håll att medel saknas och att det kostar för mycket. Ändå finns det uppenbara vinster att göra här. Kanske skulle en utbyggd kollektivtrafik innebära en minskning av antalet olyckor på våra vägar med upp till 50 % fram till sekelskiftet. Miljöpartiet tror på det. Vi tror också att det behövs mycket information på detta område. Det behövs information om hur en person kan minska riskerna för att drabbas av olyckor på vägarna. Det kan man göra genom att åka kollektivt. Det behövs dels ett kollektivtrafiknät, dels litet reklam om detta nät -- inte bara besked om nedläggningar och indragningar samt hänvisningar till att det kostar för mycket. I dag finns det försvinnande litet information kring detta. Det är inte bara för den minskade olycksrisken som vi behöver åtgärda trafikökningen i vårt land. Vi måste också komma åt de miljöbetingade sjukdomarna. Vi har nyligen fått rapporter om att man räknar med att uppåt 800 människor om året dör i cancer i våra storstäder på grund av föroreningar från trafiken. Det är lika många som årligen omkommer på vägarna. Det finns alltså stora vinster att göra här för samhället, för att inte tala om situationen för den enskilde individen, med det lidande och elände som bilarna åstadkommer. Jag som kommer från en glesbygd vet att det finns trakter där många människor är beroende av sin bil för att kunna nå arbete och affärer samt få sociala kontakter med vänner och bekanta. Det är långt mellan gårdarna i Norrland, och vinterkylan kan vara svår. Då kan det många gånger vara tryggt att ha en bil. Jag vill sedan vända mig till Sten Andersson i Malmö. Han tyckte inte att man skulle kosta på gamla bilar så mycket utan att vi skulle ha råd att köpa nya bilar. Men där inte arbete finns i tillräcklig utsträckning, får man kanske nöja sig med en gammal bil. Många uppe i Norrlands inland är duktiga på att vårda sin gamla bil. De lägger ned mycket möda och pengar på att hålla den i ett skick så att de kan åka med den. Pengarna kanske inte räcker till för att sätta in avgasrening på den bilen om de inte får ett bidrag till detta. Det kanske t.o.m. är så att de inte känner till detta med miljöföroreningar, olycksstatistik och sjukdomar på grund av bilarna -- det är ju mest storstadsproblem. Vi i miljöpartiet tycker i alla fall att de skall få behålla sina bilar men att de bör få hjälp med att förse dem med avgasrening. Därför har vi föreslagit en höjning av bidragen till sådana åtgärder. Vi vill locka dem att göra en insats för miljön även när den egna ekonomin kan vara knal. När det gäller kontrollbesiktningen av fordon delar miljöpartiet utskottets mening att vissa förändringar i besiktningsintervallen är berättigade. Kan det frigöra resurser för en ökad trafikövervakning så har man vunnit en hel del på den vägen också. Vi tycker också att det är en förändring i rätt riktning om obligatorisk ombesiktning inte behöver ske efter en anmärkning vid den ordinarie besiktningen. Det går ju så bra, när polisen stoppat en bil efter vägen och påpekat att strålkastaren på höger sida inte fungerar, att åtgärda detta på en verkstad och skicka intyg till polisen att så är gjort inom ett visst antal dagar. Det borde kunna vara likadant också vid besiktningen. Det finns ju de som har långt till ASBs lokaler, och därför tycker vi det är rimligt att t.ex. i Årjäng och Torsby på försök få utföra kontrollbesiktning på en lokal verkstad i samarbete med ASB. Slår ett sådant försök väl ut är ju mycket vunnet, och går det fel så är inte alltför mycket förlorat. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till alla de reservationer som miljöpartiet har skrivit under, och i övriga stycken yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Låt mig börja med att konstatera att det händer mycket på trafiksäkerhetsområdet under innevarande år. Nästa månad presenterar körkortsutredningen, KK 2000, sitt förslag. Nyligen startade den utredning som bl.a. behandlar effektiviseringen av trafiksäkerhetens organisation. Sammantaget kan vi säkert genom dessa utredningsförslag ytterligare förbättra trafiksäkerheten efter våra vägar. Under föregående år har dessutom antalet dödade och skadade minskat avsevärt, och vi får hoppas att den trenden står sig samt att vi genom nya grepp kan minimera antalet olyckor totalt. I detta betänkande, nr 23, har trafikutskottet behandlat de aktuella motionerna. Som vanligt är utskottet överens i huvuddragen, men naturligtvis finns det skillnader som resulterat i reservationer. Det gäller t.ex. i den första reservationen, där man helt enkelt vill minska vägtrafiken med 25 % för att öka trafiksäkerheten. Från utskottsmajoritetens sida väljer vi i stället att satsa på att bygga ut järnvägen och därigenom skapa förutsättningar för att överföra både person och godstransporter till järnväg. I en annan reservation anser moderaterna och folkpartisterna att det satsas för mycket på att få ner hastigheterna efter vägarna och att för litet ägnas åt förarfelen i trafiken. Låt mig först notera att om alla höll hastighetsgränserna efter våra vägar skulle 200 människoliv sparas årligen. Sedan är det ju faktiskt så att förarfelen i trafiken ökar i takt med hastigheterna. De förarfel som sker i låga hastigheter kan i stor utsträckning justeras eller innebär bara ett tillbud, medan samma förartavla i högre hastigheter kan få tragiska konsekvenser för de inblandade. Detta är en ytterligare anledning till att arbetet med hastighetsanpassning är angeläget. Ett annat krav som diskuteras i utskottsbehandlingen är en förbättrad olycksstatistik. Här pågår ett utvecklingsarbete av trafiksäkerhetsverket, TSV. Från majoritetens sida tycker vi att detta tillgodoser de motioner som framför det här kravet. När det gäller de årliga kontrollbesiktningarna aviseras en ändring så att kontrollbesiktningarna efter två år behålls medan besiktningen det tredje året slopas. Mot detta reserverar sig moderaterna och vill i stället att besiktningen inte skall ske förrän det tredje året. Huvudskälet till att den första kontrollbesiktningen bör ske under andra året efter det som anges i bilarnas årsmodellsbeteckning är den körsträckegräns som gäller för tillverkaråtagandet beträffande avgasreningen. Med nuvarande ordning hinner knappt 5 % av bilarna köras längre än 8 000 mil före den första kontrollbesiktningen. Skulle besiktningen senareläggas med ett år beräknas närmare 25 % av bilarna hinna passera gränsen 8 000 mil, varefter fel på avgasreningen måste repareras på fordonsägarnas bekostnad. Kontrollen av avgasreningen är viktig såväl från miljösynpunkt som från konsumentpolitisk synpunkt. Det finns även andra skäl för att bibehålla tvåårsbesiktningen. Värdet av den statistiska redovisningen av besiktningsresultatet minskar om besiktningen senareläggs. Störst nytta gör resultaten när de läggs till grund för ändringar av konstruktioner som gett dåliga resultat. Om första kontrollbesiktningen sker efter två år är resultaten i många fall användbara som grund för ändringar av sådant som fortfarande är i produktion. Varje senareläggning minskar den möjligheten. Det finns naturligtvis också ett värde i att bilkonsumenter och serviceorganisationer tidigt uppmärksammas på brister som uppträder i större antal på bilmodeller som inställs för första gången till besiktning.

Ett annat område som diskuterats i trafikutskottet handlar om krav som framförs från moderat och folkpartihåll om upphävande av ASBs monopol. I det här sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att av stor betydelse för kvaliteten på besiktningarna är den enhetliga utbildningen av personalen och den fortbildning som regelbundet sker. Även den tekniska utrustningen har stor betydelse och måste underhållas och kalibreras regelbundet för att ge tillförlitliga resultat. Om man inte är beredd att acceptera en lägre kvalitet på besiktningarna, krävs någon form av tillsyn och övervakning av de verkstäder som jämsides med ASB skulle utföra besiktningar. Det är viktigt att kostnaden för detta tas med i kalkylen, liksom merkostnaderna för utbildning av personal, godkännande av verkstäderna och de särskilda säkerhetsarrangemang som krävs när rapportering av besiktningsresultaten till bilregistret sker från flera olika kontrollorgan. Detta är kostnader som i sista hand får betalas av bilägarna. Erfarenheterna från länder där fordonskontroll utförs av auktoriserade verkstäder kan knappast anses tyda på att detta totalt sett är ett billigare system. Risken för varierande kvalitet anses vara stor när personalen bara delvis arbetar med kontroll av fordon. Verkstadens beläggning med andra arbeten kan också inverka på resultaten, även om man eftersträvar objektivitet. Sprids fordonskontrollen ut på fler händer kan visserligen servicegraden ökas. Det bör emellertid observeras att ASBs stationsnät redan nu är utbyggt så att över 97 % av bilägarna har en bilprovningsstation inom 30 km enkel resa och i det närmaste 99 % har högst 60 km till bilprovningen. bilprovningsstationerna har kvällsöppet någon dag i veckan. Väntetiderna har hittills under 1991 legat väl inom policymålet, högst tio arbetsdagar, på de flesta av stationerna. Den enhetliga avgiftssättningen för kontrollbesiktning och andra besiktningar innebär att ägare av yngre, välvårdade bilar får vara med och betala de mera tidsödande och kostnadskrävande besiktningarna av äldre bilar med fler fel. På samma sätt får tätortsbilisterna hjälpa till att betala de dyrare besiktningarna i glesbygderna. Ett fyrtiotal av bilprovningsstationerna drivs i dag utan att ge full kostnadstäckning, och ytterligare ett trettiotal ger ett mycket begränsat bidrag till de gemensamma kostnaderna. Vill man öppna möjlighet till konkurrens inom fordonskontrollområdet bör det självfallet vara en konkurrens på lika villkor och med tillräckligt hög kvalitet och minst lika bra service som ASB i dag erbjuder, inte minst i glesbygder. Det innebär att man måste vara beredd att göra relativt stora förändringar. Bl.a behöver man antagligen frångå den enhetliga avgiftssättning som råder. sådana som drivs av Motormännen och OK finns såvitt vi vet bara på orter där även ASB har anläggningar. Det framgår inte vad som skall anses ingå på ''fullt utrustade verkstäder''. Ännu så länge är det bara ett begränsat antal större verkstäder som har bromsprovningsutrustning. Det måste anses principiellt tveksamt att låta märkesverkstäder svara för kontrollen av fordon av det egna märket. Opartiskheten skulle kunna ifrågasättas vid en sådan ordning. Beträffande reservationerna 8 och 9 om kontrollbesiktningar i glesbygd genom verkstäder från m och fp resp. c, v och mp finns det anledning att nämna att ASBs service i glesbygderna även inkluderar viss särbehandling av kunder som har lång resväg. Dessa får i stor utsträckning möjlighet att omgående åtgärda brister och visa upp fordonet på nytt samma dag för att inte behöva företa en ny resa efter ett underkännande. Verkstäderna på stationsorterna är införstådda med behovet av sådan ''akutservice''. Det är också viktigt att komma ihåg att den flera månader långa perioden då kontrollbesiktning skall ske ger goda möjligheter att samordna besiktningsresan med besök på stationsorten som föranleds av andra orsaker. Fordonsägarna i glesbygder är ju ofta hänvisade till stationsorten även för att få tillgång till andra former av service. Beträffande möjligheten till samverkan med lokala verkstäder bör framhållas, att den utrustning som verkstäder på mindre orter förfogar över sällan inbegriper bromsprovare. Utan bromsprovare är det svårt att kontrollera bromsarna på ett tillfredsställande sätt, speciellt under vinterförhållanden. Det för övrigt märkligt att de tre partier som säger sig företräda miljöintressena kan tänka sig att låta verkstäder med kommersiellt intresse sköta denna kontroll, som blir allt viktigare under 1990-talet. Låt oss i stället tillsammans arbeta för att ASB ytterligare kan bygga ut sitt servicenät även i glesbygderna! Vidare har utskottet behandlat bidrag till reningsutrustning på äldre personbilar. Analyser har visat att skärpta avgaskrav för nya bilar ger bättre effekt än en höjning av dessa bidrag till reningsutrustning. I propositionen om en god livsmiljö anges att införandet av miljöklasser för nya bilar samt skärpta krav på bilar, bussar och arbetsfordon verkligen är kostnadseffektiva sätt att minska utsläppen av kväveoxider. Det är däremot inte systemet med bidrag till reningsutrustning för äldre bilar. Därför anser vi att systemet med bidrag till dessa bilar kan upphöra. Slutligen har den ständigt återkommande frågan om hur informationsinsatserna skall nyttjas på ett bättre sätt behandlats. Motionärerna vill att NTF på ett bättre sätt skall informera för att få fler som åker kollektivt och propagera för trafiksäker kollektivtrafik. Trafikutskottets majoritet är dock inte beredd att föreslå att statens bidrag skall specialdestineras på detta område. Herr talman! Med hänvisning till det anförda vill jag yrka bifall till trafikutskottets hemställan i betänkande nr 23 på samtliga punkter och avslag på reservationerna.
Herr talman! Jag vill med Sten-Ove Sundström diskutera den fråga som tas upp i reservation 3. Den handlar ju inte bara om förarfelen, utan framför allt tycker vi reservanter att man ganska ensidigt har tittat på hastighetsbegränsningar. Som jag nämnde i mitt anförande borde man kanske många gånger titta på helt andra saker såsom trafikmiljö, dåliga vägar och dåliga skyltningar, omdömeslöshet och inte minst alkohol och drogpåverkan. Vi tror att detta är en viktig faktor, som inte alltid har direkt med hastigheten att göra. Fortfarande finns det många otydligavägar med relativt hög hastighet, t.ex. 90 km tim på en mycket fin motorväg. Vi har alltså velat göra en komplettering. Det är inte så att det ena tar bort det andra. När det gäller bilprovningssidan är jag övertygad om att det finns många duktiga verkstadsmänniskor inom näringslivet och bilindustrin som säkert skulle kunna ta hand om även bilprovningar. Jag tycker inte att man skall bortse från tanken på att slopa monopolet och låta exempelvis märkesverkstäder ta hand om efterkontrollen. Jag vill fråga Sten-Ove Sundström, som just nu är motståndare till den här principen, hur han har tänkt sig det hela den dag vi får ett EG-avtal. Såvitt jag förstår är principerna när det gäller att utse verkstäder för efterkontroll helt annorlunda inom EG. Det vore intressant att få socialdemokratins syn på detta.

Herr talman! Jag är fullt övertygad om att hastigheten har mycket stor betydelse för olycksfrekvensen. Jag vädjar om att vi alla hjälps åt att få fram resurser så att övervakningen kan bli sådan att de som kör både 30, 40 och 50 km över den tillåtna hastigheten tas bort från våra vägar. De orsakar nämligen mycken irritation och olyckor som drabbar många människor.
Herr talman! Vi i miljöpartiet är helt medvetna om att kraven på kunskaper och utrustning för att besiktiga bilar måste vara mycket höga. Annars blir inte besiktningarna av tillräckligt stort värde. Jag vill inte obetingat reservera att vi skall låta olika verkstäder utföra efterkontrollen. I stället har vi gått med på en försöksverksamhet. Vi har således inte tagit ställning till frågan hur verkstäderna skall vara utrustade och vilken utbildning personalen skall ha. Det måste ske i samarbete med ASB, som det också står i vår reservation.

Herr talman! Rune Thorén kände sig besviken över att han hade fått göra en egen reservation beträffande miljörening av bilar. Jag kan också tycka att det hade varit mycket roligt och angeläget att vara med och skriva en sådan reservation. När man tänker tillbaka litet i denna fråga, finner man att den inte har blivit den stora sak som vi trodde att den skulle bli från början när vi satsade pengar. Vi har talat oss mycket varma för att man skall ge bidrag för att det skall kunna sättas in katalysatorer på gamla bilar. I år har vi resonerat oss fram till att i detta läge -- det har gått ett antal år, och en hel del gamla bilar har försvunnit -- anser vi att det är mera angeläget att satsa mera pengar i bilskrotningsfonden och därigenom få bort en hel del av de gamla bilarna. Det skall vara angelägnare att skrota dem kanske litet tidigare än förrut. Det skall också vara angelägnare att för miljöns skull få bort dem ifrån skogar och gamla vägar ute i skogen där bilarna ofta står som rostiga plåtlådor. Vi tror att vi i detta läge har valt rätt väg, och vi har satsat ganska mycket pengar i bilskrotningsfonden i stället.
Herr talman! Det är nog inte riktigt sant, Sten-Ove Sundström, att den borgerliga regeringen inte gjorde något under 70-talet och början av 80-talet. Om jag inte är fel underrättad togs initiativet till snabbtåget som i dag går mellan Stockholm och Göteborg av den regeringen så att man kunde sätta i gång detta. Bl.a. var min företrädare mycket aktiv på det området. Det gjordes också en hel del andra saker när det gäller länsbolagens tillkomst osv. Jag kritiserade att ni inte har hängt med i utvecklingen av järnvägen när det gäller pengar. Centern har hävdat att ytterligare 40 miljarder kronor skulle haft mycket stor betydelse. Den kritiken riktar jag inte bara mot socialdemokraterna utan även mot andra partier som inte har kunnat ställa upp på det. En satsning på järnvägen -- en satsning där man vet vad man har att göra från banverket och kan planera ordentligt -- är nog en av de bästa åtgärder man kan vidta när det gäller trafiksäkerhetsarbetet. Till Kenth Skårvik vill jag säga att jag självfallet skulle ha varit gladast i centerpartiet om vi inte hade behövt ha någon reservation alls i detta ämne utan i stället hade haft ett enhälligt utskott bakom oss i denna viktiga miljöfråga.

Herr talman! Marknadsläget för tekoindustrin i stort kännetecknas av en bestående global överkapacitet. Utbudet av tekovaror är mycket stort från både industri och utvecklingsländer. I det läget är det de allmänna villkoren för företagssamheten i Sverige som avgör de svenska tekoföretagens utvecklingsmöjligheter. Det rekordhöga svenska kostnadsläget är den främsta orsaken till tekoindustrins tillbakagång. I SINDs PM TEKO 90 konstateras att arbetskraftskostnaderna per producerad enhet stiger väsentligt snabbare i Sverige än hos konkurrentländerna inom OECD-området. Man spår fortsatt försämrad internationellt konkurrensläge för svensk teko. Socialdemokraterna har med den misslyckade tredje vägens politik starkt bidragit till tekoindustrins krissituation. I takt med att skatterna stigit har tekos bekymmer ökat. Högskattepolitiken har lett till låg tillväxt, hög inflation, ökade lönekrav och högt kostnadsläge. Teko, liksom övrig svensk industri, har försatts i en sämre konkurrenssituation än länderna i vår omvärld. I mindre arbetsintensiva branscher har man hittills klarat sig bättre tack vare att den långa internationella högkonjunkturen, devalveringarna och ett förmånligt oljepris skymt sikten och dolt obalansen i den svenska ekonomin. Den arbetsintensiva tekoindustrin har hela tiden känt av och kämpat med det höga kostnadsläget. Konsekvenserna av världens högsta skattetryck har socialdemokraterna hela tiden negligerat. Deras oförmåga och ovilja att konstruktivt bekämpa kostnadsexplosionen är grundorsaken till tekos försämrade lönsamhet och till den hemmagjorda kris med dramatiskt stigande arbetslöshetssiffror som nu hela Sverige drabbas av. I stället för att rätta till grundfelen i den svenska ekonomin har socialdemokraterna år ut och år in med statligt stöd försökt reparera de skador som teko tillfogats genom den misslyckade politiken. Svensk tekopolitik har under en lång följd av år karakteriserats av subventioner och protektionism. En fortsatt tillbakagång inom tekobranschen visar tydligt att statlig subventionspolitik är verklingslös. Antalet årssysselsatta har ständigt minskat. Under den femårsperiod har konfektionsindustrin förlorat 30 % av sin sysselsättning. Många företag har flyttat verksamheten utomlands. Textil och trikåindustrin har också gått tillbaka. För textil och framför allt teknisk textil ser dock framtiden nu ljusare ut. Textila material används inom allt fler områden, och här har Sverige ett försprång jämfört med andra länder. Den socialdemokratiska politiken förefaller mig många gånger märklig. Samtidigt som man försämrar företagens konkurrenssituation genom höga skatter, pålagor, socialistiska fonder och socialistisk styrning, försöker man med subventioner mildra verkningarna av sin egen politik. Det som svensk tekoindustri först och främst behöver är inte fortsatt stöd utan en tillväxtfrämjande politik med sänkt skattetryck, sänkt kostnadsläge, bättre småföretagar och näringspolitik och alla andra förändringar beträffande villkoren för företagssamhet som vi moderater varje år föreslagit i våra motioner. Herr talman! Importbegränsningarna inom teko upphör äntligen den 31 juli i år. Det är bra. Handelshindren har lett till högre konsumentpriser och fördyrade klädinköp. Inte minst är det de svenska barnfamiljerna som kommer att känna på att importrestriktionerna försvinner. Det är också bra för utvecklingsländerna att handelshindren på tekovaror nu försvinner. Under lång tid har Sverige bromsat importen från vissa utvecklingsländer och motverkat den industriella utvecklingen i dessa länder. Något skydd för den svenska tekonäringen har inte multifiberavtalen gett. Sverige har, trots handelshindren, haft en mycket omfattande import av tekoprodukter. Protektionismen mot 15 utvecklingsländer har, i stället för att skydda svensk tekonäring, gagnat andra länder, länder inom EG och EFTA och länder som inte haft svenska handelshinder mot sig. Den effektivaste biståndsinsats som Sverige kan göra är att bedriva handel med utvecklingsländerna. ''Handel är bättre än bistånd'', lyder en av UNCTAD myntad sanning. Denna sanning gäller i lika hög grad beträffande insatser för att stärka de öst och centraleuropeiska länderna i deras utveckling mot marknadsekonomi. Därför måste Sverige avveckla de importrestriktioner som fortfarande finns för kläder och skor från dessa länder. Reglerna om ursprungsmärkning av kläder är en annan företeelse som försvårar importen och som måste avskaffas. Få länder är så beroende av en fritt fungerande utrikeshandel som Sverige. Ett fritt utbyte av varor, tjänster och kapital är särskilt viktigt för ett litet land som vårt. Därför måste vi undvika protektionism i vår handelspolitik, och vi måste hålla rent framför den egna dörren. Annars blir vi inte trovärdiga. Frihandel är också målet för den internationella handelspolitiken inom såväl EG, EFTA och GATT. Inom EG för man för närvarande fortsatt en fortsatt protektionistisk politik när det gäller tekovaror. Sverige bör inom ramen för GATT och i kontakter med EG arbeta för att man även inom EG avskaffar handelshindren mot utvecklingsländerna. Sverige bör vara pådrivande i det internationella frihandelsarbetet. Herr talman! Jag stöder samtliga reservationer med moderata namn men nöjer mig med att yrka bifall till reservationerna 2 och 8.

Herr talman! Eftersom kvällen är sen skall jag fatta mig kortare än de 15 minuter som jag har anmält. Det tror jag gläder en del. Jag kan inledningsvis inte låta bli att något kommentera de tidigare inläggen. Vi har från moderaterna under de år som jag har haft förmånen att få ansvaret för att debattera dessa frågor hört samma klagovisa om att det är pålagor och skatter som har hindrat den svenska tekoindustrin från att utvecklas på ett bättre sätt. Man måste fråga vilka skillnader som skulle ha gjorts för svensk tekoindustri i förhållande till andra industrier. Det är känt, fru Falkmer, att er uppfattning är att skatterna skall vara i stort sett noll för industrin. Men tro inte för ett ögonblick att en sådan politik skulle leda till att vi i det här landet över huvud taget hade en tekopolitik värd namnet. Detta är dessutom märkligt att konstatera eftersom moderaterna i andra sammanhang när det gäller mineraljakt, kartering och annat är beredda att satsa i stort sett dubbelt så mycket som vi socialdemokrater vill satsa. Då är penningpåsen inte tom, utan då är man beredd att spä på mer. Det hade varit trevligt om Hadar Cars hade varit kvar i kammaren. Det är han emellertid inte. Han, tillsammans med de andra borgerliga kollegerna, hade under åren 1976--1982 möjlighet att radikalt ändra tekopolitiken. Då hade man kunnat sänka skatter, tagit bort avgifter och visat om det fanns möjlighet att bedriva någon politik som skulle ha varit bättre än den som vi socialdemokrater har fört. Verkligheten är väl att det inte var på det sättet. Vad vi socialdemokrater gjorde när vi kom tillbaka till regeringsmakten 1982 var att stänga akutmottagningen där en del ministrar hade suttit och i stort sett gödslat ut pengar till industrin och betalat den ena och den andra verksamheten både två och tre gånger. Vi ville föra en mer konsekvent politik. Jag måste även något kommentera det som Lennart Brunander sade. Han sade att majoriteten i näringsutskottet är både blind och döv när det gäller uppfattningen om den framtida tekopolitiken. Vi får väl tåla den kritiken, även om jag trodde att den skulle ha uttryckts på ett mer nyanserat och intelligent sätt. Det viktiga, Lennart Brunander, är att också ha känsla för det som kommer att hända i framtiden, att tänka mer globalt, att inte bli direkt utvecklingsfientlig, för att använda ett ord som ni i andra sammanhang brukar lägga er vinn om när det gäller tekopolitiken. Herr talman! I det betänkande som vi behandlar tas frågorna om tekoindustrin och tekohandeln upp. I anslutning till betänkandet behandlas också 16 motioner från den allmänna motionstiden. Låt mig konstatera att svensk textil och konfektionsindustri fortfarande brottas med problem som till viss del är av både lönsamhets och strukturkaraktär. Statens industriverk, SIND, bedömer att produktionen kommer att minska ytterligare något under innevarande år. Det tyder på att tekoindustrins kostym håller på att anpassas till marknadens förutsättningar. Precis som någon gjorde tidigare här i talarstolen kan jag också konstatera att marknadsläget för den svenska tekoindustrin, och inte bara den svenska, i mycket kännetecknas av en global överkapacitet. I vårt land är situationen för närvarande den, att vi har en garderob som motsvarar en befolkning på ca 40 miljoner människor relaterat till en befolkning på 8,5 miljoner. Numera möter de svenska producenterna på så gott som alla marknader ett mycket allsidigt utbud av varor, varor som kommer från såväl andra industriländer som från utvecklingsländer. Att notera är också att många av dessa varor har blivit kvalitativt bättre genom åren. Herr talman! Den utveckling som vi nu ser går allt snabbare. Det gäller för så gott som alla våra industriföretag, för alla branscher. Det är alltså ingenting som är specifikt för tekoindustrin. För stålindustrin, för bilindustrin, för pappers och massaindustrin m.fl. har detta varit en vardag under väldigt lång tid, ja, under många år. Den allt snabbare internationaliseringen, som vi är en del av, kommer naturligtvis att ställa krav på förändringar som kommer att beröra oss både som konsumenter och producenter. 1989 beslutade vi här i riksdagen om industripolitiska åtgärder för tekoindustrin inom en total ram på 225 milj.kr. under en tioårsperiod, räknat från budgetåret 1989/90. Vi slog då fast att det var de små och medelstora företagen samt lönsömnadsföretag som borde få en större del av åtgärderna än man fått tidigare. Vi hade konstaterat att det tidigare stödet mer gynnat de stora och relativt stabila företagen. I årets budgetproposition föreslår regeringen att 85 milj.kr. skall anvisas för industripolitiska åtgärder för tekoindustrin under budgetåret 1991/92. Detta innebär att den sista fasen av det tekoprogram som vi beslutade om 1989 nu genomförs. När vi fattade beslut om hur vi skulle ge bästa möjliga förutsättningar för att få en bra och kompetent tekoindustri för framtiden, hävdade vi socialdemokrater att vi skulle rikta stödet till områden som var och är långsiktigt utvecklande. Huvudparten av de 85 milj.kr. skulle enligt regeringen -- och den uppfattningen står vi socialdemokrater i utskottet bakom -- användas till branschfrämjande åtgärder. Det handlar om satsningar på exportfrämjande, ökad teknikspridning, bättre produktutveckling, bättre design, bättre materialteknik och bättre utbildning. Det är det som vi socialdemokrater menar skall ge tekoindustrin möjligheter att vara med och hävda sig i den hårdare konkurrensen. Herr talman! Det har genom åren rått delade meningar här i riksdagen om stöd till tekoindustrin. Uppfattningar har funnits om allt, från inga stödinsatser över huvud taget -- de idéerna hörde vi redovisas tidigare -- till ökade och större stödinsatser. En genomgång av de motioner som bifogats betänkandet visar att positionerna fortfarande är ungefär desamma. Möjligen har det skett en nyansering på någon punkt. Den mest markanta nyanseringen är att man för något år sedan döpte om det man från början kallade avvecklingslån till utvecklingslån. Det senare låter bättre, men konstruktionen och innehållet är faktiskt desamma. Utskottsmajoriteten tror heller inte denna gång att den nämnda låneformen skulle gagna en offensiv utveckling av tekoindustrin. Tekoindustrin och andra industriers möjligheter till riskkapital måste ordnas på annat sätt än genom att konstruera speciella låneformer för branscher. Låt mig bara påminna om att riksdagen våren 1990 bl.a. fattade ett beslut om att bilda fem--sex regionala riskkapitalbolag. Det blev ingen enighet bakom det beslutet. Det hade vi inte väntat oss heller. Men det är meningen att de här riskkapitalbolagen skall ge tekoindustrin möjligheter att vara med och utifrån intressanta projekt få del av riskkapital för framtida satsningar. Herr talman! Jag ber därför att få yrka avslag på de motioner och reservationer som berör stödet till tekoindustrin och bifall till utskottsmajoritetens förslag. Hösten 1988 beslutade vi här i riksdagen att importrestriktionerna skulle vara helt avvecklade fr.o.m. den 31 juli i år. Detta som en konsekvens av att det nuvarande förlängda multifiberavtalet löper ut. Med stöd av detta har Sverige, i likhet med många andra länder naturligtvis, begränsat importen av textil och konfektionsvaror från de s.k. lågprisländerna. Vad kommer avvecklingen att få för konsekvenser? Kommer svensk tekoindustri att överleva? Kommer vi att utsättas för en anstormning av dåliga produkter, m.m. Herr talman! Jag har den fullaste förståelse och största respekt för de människor som ställer de här frågorna. Jag besökte härom kvällen beklädnads avdelning i Vingåker i Södermanland tillsammans med många av dem som arbetar inom tekoföretaget Ljungströms och diskuterade bl.a. dessa frågor. På Ljungströms har man varslat 86 anställda, de flesta kvinnor. Företaget kommer att lägga ut mer av den enklare tillverkningen till Ungern. Man förstod att detta skulle komma förr eller senare. Nu menade man att det gällde att visa att man utvecklade sin verksamhet ännu mer. Det var ingen som förvägrade människor i Ungern att få ta del av industriell utveckling på detta område, ett område som de behärskar och kan utveckla. Man sade att det nu gäller att vässa klorna ytterligare. Det är naturligtvis den inställning som måste till, att vässa klorna ytterligare för att vara kvar på marknaden och hävda sin specifika art. 1988 ställde sig bakom regeringens förslag var det mot bakgrund av att de slopade restriktionerna på sikt dels skulle leda till lägre konsumentpriser, dels skulle få en positiv effekt för utvecklingsländerna. Men vi sade också från utskottsmajoritetens sida att regeringen måste verka för att tekosektorn integreras i GATTs ordinarie regelverk. Vidare anslöt vi oss 1988 till regeringens uppfattning att ett omedelbart upphävande inte var lämpligt utan tekoföretagen skulle ges en rimlig tid för att anpassa sig och företa nödvändiga åtgärder. Herr talman! Riksdagen beslutade i december 1990 att Sverige skall ansöka om fullt medlemskap i EG. Utrikesutskottet har bedömt det som sannolikt att dessa förhandlingar skall komma till stånd någon gång under 1991. Ett medlemskap i EG innebär bl.a. en anpassning till den gemensamma handelspolitiken, inklusive den på tekoområdet. Hur anpassningen skall ske och vilka övergångsarrangemang som kan bli aktuella på olika områden är frågor som kommer att få lösas under de kommande förhandlingarna. En annan viktig faktor i detta sammanhang är att man förhoppningsvis kommer att återuppta GATTs s.k. Uruguay-runda. Avsikten med den är att den skall leda till en överenskommelse om återgång av villkoren för tekohandel till normala GATT-regler. Detta kommer naturligtvis också att innebära att EGs tekorestriktioner på sikt kommer att avvecklas. Personligen både tror och hoppas jag att EG den dag Sverige är medlem har slopat sina restriktioner. Jag tror att det är nödvändigt för att vi över huvud taget skall få en bättre och stabilare världshandel. Låt mig också understryka att utskottsmajoriteten förutsätter att regeringen nu noga följer utvecklingen inom tekoindustrin och att man drar försorg om att erforderliga arbetsmarknadspolitiska åtgärder med kraft sätts in på orter eller i regioner som påverkats av en ändrad marknadssituation. Detta gäller naturligtvis inte enbart teko. Vi såg i tidningarna och på nyheterna vad som håller på att hända i Hallstahammar. Legoindustrin under bilindustrin drabbas av mycket kännbara effekter. Herr talman! Jag yrkar härmed avslag på de motioner och reservationer som berör tekohandelsfrågor. Låt mig också kort beröra två andra frågor som återkommit och behandlas i betänkandet. Det gäller ursprungsmärkning av kläder och frågan om socialklausul. Ursprungsmärkningen är en bestämmelse som kom till 1983. Vi vet att denna fråga bl.a. har tagits upp av kommerskollegiet, som menar att man borde kunna avveckla bestämmelsen. Vi vet också att den här frågan kommer att bli föremål för övervägande i anslutning till en kommande proposition om ett EES-avtal. Därför menar vi att riksdagen inte nu behöver ta något initiativ i den här frågan. Riksdagen har också vid flera tillfällen behandlat frågorna om införande av en socialklausul. Sverige är ett av flera länder som i GATT driver frågan om att inrätta någon form av socialklausul. Dessutom finns genom en av ILO, internationella arbetsorganisationen, antagen konvention om minimiålder för arbete och ökad social hänsyn i arbetsförhållandena. I FN-konventionen om barns rättigheter har detta också antagits och strukits under. Utskottet vill upprepa sin tidigare ståndpunkt i frågan om införandet av socialklausul. Frågan är under behandling i GATT och föranleder därför inget initiativ utöver detta. Låt mig slutligen något beröra de motioner som tar upp frågan om linodling. Utskottet står fast vid de bedömningar rörande linodling och linförädling som vi gjorde hösten 1990. Vi vill också framhålla att linfrågorna är viktiga och att det är önskvärt att linhanteringen på sikt kan få en ökad omfattning. Det ligger också i linje med den nya livsmedelspolitiken. Som exempel kan också nämnas att lantbruksstyrelsen har utfärdat tillämpningsföreskrifter avseende omställningsstöd gällande bl.a. linodlingen i syfte att underlätta det hela. Dessutom har, som man utförligt beskriver i betänkandet, riskgruppen för linets utveckling presenterat ett nationellt forsknings och utvecklingsprogram.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

Herr talman! Reynoldh Furustrand återkommer till en sak som socialdemokraterna gärna återkommer till. Det gäller talet om att man under den borgerliga regeringstiden gödslade med pengar när det gäller den svenska industrin. Men låt mig då erinra om att orsaken till att man blev tvungen att göra det var att socialdemokraterna i början av 70 talet hade skjutit den svenska ekonomin i sank. Stora insatser gjordes för att omstrukturera stålindustrin. Träindustrin omstrukturerades. Stora insatser gjordes också på andra områden. Frukterna av allt detta arbete skördade svenskt näringsliv under 80-talet. Den socialdemokratiska regeringen hade stor nytta därav. Min beskrivning av verkligheten skiljer sig alltså något från den som Reynoldh Furustrand gärna vill tala för. Jag hävdar att min beskrivning mera överensstämmer med sanningen. Sedan säger Reynoldh Furustrand att det väl kunde ha gjorts en radikal ändring av teko-politiken under den borgerliga regeringstiden. Ja, det skedde också en radikal ändring av tekopolitiken under den tiden -- låt vara att denna ändring skedde med socialdemokratiskt stöd. Det var ju då man lade grunden för en satsning på svensk teko. Men när socialdemokraterna senare kom till makten skedde det en successiv nedtrappning. Man gjorde gemensam sak med moderaterna och folkpartiet, och nu är man på väg att upphöra med dessa satsningar helt och hållet. Reynoldh Furustrand säger att det är nödvändigt att ha en känsla för vad som händer. Ja, det är alldeles klart att det måste vara så. Men jag tycker att det är ganska dåligt ställt med den känslan just nu. Det finns ju ett beslut om att Sverige skall ansöka om medlemskap i EG. Men EG har helt andra regler än vad vi i Sverige har. Man är med i samma GATT-förhandlingar. Man syftar till ett borttagande av de handelshinder som finns. När man kommer dithän -- och det är vi alla överens om -- har man säkert slagit in på en bra väg. Men det finns inga tecken i dag på att EG kommer att hamna där inom en snar framtid. GATT förhandlingarna går ju ganska trögt. Sverige går visserligen före. Men samtidigt skall vi ansöka om medlemskap i EG. Det finns ingen överensstämmelse här. Det finns alltså ingen känsla för hur verkligheten egentligen ser ut. Det är absolut rimligt att ta hänsyn till dessa saker i det här sammanhanget. Även om det inte rådde klarhet på den punkten för två år sedan då beslutet i fråga fattades, är det i alla fall nu klart hur det förhåller sig. Därför borde den rätta känslan finnas. Då skulle det gå att ändra på fattat beslut. Reynoldh Furustrand säger att det måste ske en anpassning vad gäller storleken på den här näringen. Ja, jag menar att man är i färd med att anpassa denna så till den grad att man nästan förintar näringen. Jag tycker att det är fel. Det är därför som vi i centerpartiet ständigt och jämt går emot presenterade idéer i det här avseendet. Vi vill ha en satsning på svensk teko. Vi vill alltså utveckla denna -- inte avveckla, som Reynoldh Furustrand ändrade till. Det handlar alltså om att det behövs en utveckling på detta område. Vi vill ha lånestöd för att kunna få en utveckling. Det gäller ju att få till stånd utbildning, att skaffa maskiner och att göra omstruktureringar med tanke på design osv. Det skall ske på ett enkelt sätt. Precis tvärtemot vad Reynoldh Furustrand talar om vill vi ha ett system som icke är byråkratiskt. Herr talman! Är det inte rimligt att vi nu följer de regler som EG faktiskt har?
Herr talman! Som vanligt är det fråga om samma klagovisa, säger Reynoldh Furustrand. Jag kan bara beklaga att socialdemokraterna under alla år har vägrat att lyssna. De vill inte förstå vad det extremt höga svenska skattetrycket innebär för svensk industris konkurrensförmåga. Den svenska tekoindustrin är arbetsintensiv. Därmed har denna bransch varit känsligare än andra branscher. Nu drabbar den tredje vägens politik med full kraft även övrig svensk industri. Det råder inget tvivel om att Sverige befinner sig i en hemmagjord ekonomisk kris. För att Reynoldh Furustrand inte skall tro att det bara är moderaterna som talar om att kostnadsläget i Sverige är för högt skall jag här läsa upp vad som sägs i SINDs senaste pressmeddelande. Detta pressmeddelande är daterat den 13 mars 1991 och handlar om teko. Så här står det: ''Varslen berör främst beklädnadsindustrin. I slutet av 1990-talet finns det, om prognoserna slår in, knappast någon tillverkning av kläder kvar i Sverige. Design, tillskärning och provsömnad kommer fortfarande att finnas kvar i landet, men de stora serierna kommer att tillverkas utomlands, spår rapporten. Den främsta orsaken är framför allt det höga kostnadsläget i Sverige.'' Så en kommentar med anledning av det som

Herr talman! Reynoldh Furustrand talar om de under uppbyggnad varande riskkapitalbolagen som ett bra stöd för svensk teko. Vi i miljöpartiet har sagt nej till detta med riskkapitalbolag. I stället har vi yrkat på ett införande av närfonder. Vi ifrågasätter om det är så, att småföretagen och de medelstora företagen verkligen är intresserade av riskkapitalbolag av den typ som regeringen föreslår. Vi tror inte att man från företagens sida är särskilt förtjust över att få staten som delägare i företagen. Vi har sagt att den tyska metoden med egetkapitalhjälp till företagarna personligen kan vara något som borde undersökas här i landet. Detta lär ha slagit väldigt väl ut i Västtyskland. Jag tänker alltså på västtyskarnas ''Eigenkapitalhilfe'' -- något som har praktiserats i Västtyskland under ett antal år. Det faktum att just den socialdemokratiska metoden för stöd till de mindre och medelstora företagen har accepterats betyder ingalunda att man anser att dessa företag skall lämnas i sticket av staten. Så ett par andra synpunkter. Socialklausulen tackas det nej till i en reservation som bl.a. jag har undertecknat. Vi reservanter hänvisar till att detta är något som skall skötas av GATT. Det skulle vara intressant att få höra litet grand om hur långt man har kommit i sina ansträngningar inom GATT. Finns det något hopp om att gjorda ansträngningar leder någon vart? Det finns ju möjligheter att på egen hand ta upp frågan och hänvisa till att vi själva, om andra länder aldrig vill göra någonting, väl får se till att något händer. Utskottet uttalar sig dunkelt om ursprungsmärkningen. Personligen anser jag att ursprungsmärkningen är intressant. Jag kan alls inte förstå varför denna skall avskaffas. Det finns nämligen åtskilliga skäl för ett bibehållande av denna. Att ursprungsmärkningen skulle vara särskilt kostsam kan jag heller inte begripa.

Herr talman! I min vigselring skulle jag om jag hade starkare ögon och om ljuset vore bättre i kammaren kunna se en kattfot. Den innebär att Statens Provningsanstalt i Borås har kontrollerat metallen i min vigselring och sagt att det är 18 karats guld. För några år sedan beslutade riksdagen att ta bort denna bestämmelse om kontroll. Skäl -- Stockholms fondbörs har en etikkommitté. Vad den gör framgår av namnet. Jag är ledamot i denna kommitté. För två veckor sedan fick vi höra en föredragning av företrädare för aktiebolagslagskommittén -- det är många bokstäver, men det heter faktiskt så. Man redovisade det arbete som pågår för att överarbeta lagvidriga aktiebolag i Sverige. Skäl -- I direktiven till alla offentliga utredningar som pågår och har pågått under senare år har det funnits ett uppdrag att överväga internationella bestämmelser. Skäl -- harmonisering till Här har jag nämnt tre exempel där denna strävan finns. Nu vill jag ta ett exempel där vi går precis motsatt väg. Som Reynoldh Furustrand sade för en stund sedan beslutade riksdagen under 1988 att de återstående importrestriktionerna för tekovaror skulle slopas den 31 juli i år. Jag har insett för länge sedan att det är svårt att få en ändring på ett beslut, men just i detta fall finns det utomordentligt starka sakliga skäl för riksdagen att ompröva sitt tidigare beslut. Varför det? Jo, sedan beslutet fattades har vårt land tillsammans med övriga EFTA-länder inlett och snart med lyckat resultat, hoppas många av oss, genomfört förhandlingarna om det s.k. EES-avtalet. Riksdagen har dessutom i december med mycket stor majoritet beslutat att Sverige under det här året skall ansöka om fullt medlemskap i EG. Det innebär, som några talare tidigare sagt, att när vi blir medlemmar så kommer vi att få ansluta oss till de bestämmelser som finns inom EG. Men sedan 1988 har en väsentlig förändring skett både vad gäller handelspolitiken och vad gäller andra politikområden. EG har ställt i utsikt att man på sikt skall avveckla importrestriktionerna men sagt att det behövs en övergångsperiod på tio till tolv år. Detta innebär att om riksdagen följer utskottets förslag i den här delen kommer restriktionerna att slopas fr.o.m. den 31 juli i år. När vi sedan blir medlemmar, vilket en stabil majoritet ser fram emot, kommer vi att införa restriktionerna igen. Detta förefaller inte vara speciellt rationellt eller förnuftigt utifrån några utgångspunkter. Jag tycker tvärtom att det är upp och nedvända världen. Därför hoppas jag att riksdagen kommer att stödja reservation nr 3 i den votering som tydligen kommer att äga rum i morgon.

Herr talman! Den ideologiska grunden för moderat konsumentpolitik är konsumentens fria val på en marknad av fri konkurrens. Den fria konkurrensen stärker konsumentens ställning. Konsumentpolitik och konkurrenspolitik hänger nära samman. Grundförutsättningar är en fri marknad och fri etableringsrätt. Konsumenten står sig slätt i planekonomin. Denna alstrar mer köer än varor och tjänster. Effektiv konkurrens är mer konsumentfrämjande än aldrig så många politiska ingrepp. Konkurrensen höjer kvaliteten och sänker priset. Medvetna konsumenter driver fram bättre produkter. Behoven är olika. Vi träffar olika val i olika situationer. En varierad efterfrågan skapar ett individanpassat utbud. Människan skall själv kunna välja, bedöma och ta ansvar för egna beslut. Det kommer samhället till godo. Reklam ger ofta information om nya produkter och skärper konkurrensen genom ökat utbud. Den behövs för att förbättra marknadens funktionssätt, dvs. samspelet mellan utbud och efterfrågan. Den kan också sänka priset genom att den leder till längre serier och lägre styckekostnad. Reklam skall däremot inte kunna missbrukas och bör därför kringgärdas så att reklamen blir informativ och inte vilseledande. Redan förra året drev vi kravet att konsumetens ställning här skall stärkas, bl.a. genom att möjlighet till grupptalan införs i vårt land, ett förslag som regeringen glädjande nog just nu har anammat. Vi är generellt motståndare till monopol. Monopol gör konsumenten beroende av producenten och försvagar konsumentens ställning. Det är konsumentens efterfrågan som skall styra utbudet av varor och tjänster -- inte producentintresset. Fler lagar är ingen självklar garanti för ökad konsumentvänlighet. Alltför stora ingrepp i marknaden -- ofta härledda ur politikernas väldiga välvilja -- kan i stället drabba konsumenten genom högre kostnader och inte alls fylla sitt syfte. Sådana avarter bör man vara uppmärksam på. För att sådant skall förhindras måste medvetenheten hos politiker, såväl som hos andra medborgare, öka om de grundläggande ekonomiska sambanden i marknadsekonomin och konkurrensklimatet för näringsidkare, ett klimat som blir allt hårdare för företagen. Samtidigt blir det gynnsammare för konsumenterna, ju större marknaden blir. Den internationella och inte minst den europeiska påverkan blir här allt starkare, något som vi i Sverige i längden inte kan nonchalera utan allvarliga effekter för samhällsekonomin och konsumenterna. Lagstiftning är nödvändig även på detta område. Särskilt angelägen är lagstiftning som motverkar monopol. Här finns skäl att bevaka att arbetsmarknadslagstiftningen eller kommunala beslut inte tillåts slå sönder lokala marknader. Medvetenheten om betydelsen av konkurrens och marknad måste öka. Dessa i de flesta marknadsekonomier centrala begrepp har inte direkt lyfts fram i fokus under det långa socialdemokratiska regeringsinnehavet i vårt land. Fackliga förbud mot företag att ta vissa arbeten är lika fel som kommunala ingrepp i sortimentet. Plan och bygglagen riskerar här att drabba konsumenterna genom högre priser och sämre varuutbud. Den svällande offentliga tjänstesektorn har försvagat konsumentens ställning. Tvist med myndighet är ofta svårare än tvist med företag. Än värre är det gentemot monopolföretag som omväxlande uppfattas som myndighet och företag, som t.ex. televerket, posten eller TV-licensbolaget. Drabbas av bristen på alternativ gör även många konsumenter av vård, barnomsorg och skola. Innan ljus och luft släpps in på dessa områden i form av nya producenter, bör konsumentinformationen inom den offentliga sektorn åtminstone kunna förbättras. Om medvetandet hos konsumenterna stärks, förbättras ändå utbudet något. Konsumentlagstiftningen bör självfallet även omfatta den offentliga sektorn. Produktutbudet från sjukvården måste hålla för kvalitetskontroll likaväl som skolorna. Produktsäkerhet bör också gälla den offentliga sektorn. Välfärdens kvalitet avgörs bäst av de enskilda människornas erfarenheter. Konsumentverkets verksamhet bör kunna effektiviseras genom att verksamheten ytterligare inriktas just på det arbete som visat sig ha särskilt stor betydelse för konsumenterna. Vi vill följa den norska modellen och ge konsumentombudsmannen en självständigare ställning gentemot verket. Myndighetsuppgifterna vore här bra att särskilja. Sannolikt kräver detta en översyn av 1986 års konsumentpolistiska beslut. Detta kräver tilläggsdirektiv i anslagsframställningarna 1992/93 I enlighet med vår uppfattning om ett nära samband mellan konkurrens och konsumentpolitik, som för övrigt synes delas även av EG, yrkar vi följdriktigt på en sammanslagning av konsumentverket och statens pris och konkurrensverk. Detta skulle gynna konsumenten genom att betydelsen av den fria konkurrensen ligger som grund för de konsumentpolitiska besluten. Då kanske kritik såsom den på grund av de avskaffade konsumentgarantierna lättare kunde undvikas för framtiden. Vi vill därför ge tilläggsdirektiv till konkurrenskommittén i detta syfte. Därmed ber jag att få yrka bifall till reservation 6. En väl fungerande provningsverksamhet leder ofta till bättre produkter på marknaden, vilket är ett starkt konsumentintresse. Om den uppdragsfinansierade provningsverksamheten ger ett överskott, skulle detta kunna byggas ut och användas för en utvidgning som möjliggör ytterligare jämförande varuprovningar. Detta utvecklas närmare i reservation 14, till vilken jag yrkar bifall. Konsumenttekniska nämnden har däremot inte lyckats övertyga oss om det angelägna i sin existens. Inte minst mot bakgrund av dess brokiga sammansättning och än mer mot bakgrund av dess resultat är det vår uppfattning att verksamheten är svår att motivera, i synnerhet i dessa statsfinansiellt kärva tider, varför vi föreslår att nämnden upplöses. Därmed yrkar jag bifall till reservation Konsumentforskningen, som för knappt ett år sedan fick ytterligare 2 milj.kr. för grundläggande och tillämpad forskning, såsom det då hette, bör enligt vår uppfattning hellre handhas av ett forskningsråd än av ett verk. Verksamheten är till sin natur tvärvetenskaplig och bedrivs vid universitet och högskolor. Vi finner det humanistiskt--vetenskapliga forskningsrådet mest lämpat att handha dessa medel. Rådet har stor överblick över forskningen på berörda områden och man har de bästa förutsättningarna att bedöma att resurserna används mest ändamålsenligt och att stimulera till att denna forskning verkligen blir etablerad i forskningsvärlden. Bifall till reservation Vi är kritiska mot miljöstyrelsens sammansättning, eftersom forskningen inte är representerad i styrelsen, där avgörande bedömningar görs och beslut fattas. Att placera forskningens väsentliga erfarenheter, som är baserad på kunskap, i en referensgrupp visar bara återigen alltför väl majoritetens bristande respekt för betydelsen av fakta och kunskaper. En ändring bör snarast komma till stånd. Bifall till reservation 26. Att konsumentgarantierna nu har upphört inom flera branscher finner vi ur konsumentsynpunkt vara synnerligen beklagligt. Välviljan om konsumenten får inte gå så långt att man kastar ut barnet med badvattnet. Bevisbördan har nu flyttats över till konsumenten, vilket givetvis är en nackdel för konsumenten. Det förefaller som om syftet, välviljan om konsumenten, knappast har uppnåtts. Nu, tre månader efter konsumentköplagens ikraftträdande, går det inte att helt bedöma konsekvenserna av de slopade garantierna. Men konsumentköplagens alltför skärpta bestämmelser om skadeståndsansvar måste leda till att utvecklingen följs mycket noga, och vi menar att om det skulle visa sig erforderligt för att skydda konsumentens varugarantier bör regeringen återkomma till riksdagen med förslag om lämplig lagändring mot bakgrund av erfarenheterna. Man bör samtidigt belysa de samhällsekonomiska effekterna av att garantierna nu ersätts av domstolsprövning av felfrågan med beaktande av samtliga omständigheter i det enskilda fallet som ett led i en fri bevisvärdering. Gynnar denna resursanvändning verkligen konsumenten bäst? Samtidigt aviserar majoriteten här ytterligare rättsosäkerhet genom att hävda att man avser att ta lätt på beviskraven -- en skrämmande inställning i det som skall vara en rättsstat. Majoriteten har inte kunnat åstadkomma några egentliga motargument utan upprepar de moderata motionärernas yrkanden och går sedan på ett avslag. Sällan har majoritetens ställningstagande såväl förtjänat att kommenteras med Goddag Yxskaft! Därmed ber jag att få yrka bifall till reservation 29. Ansvarsfulla, medvetna konsumenter gynnar hela konsumentkollektivet. Konsumenterna bör göra sina avvägningar före köpet. Det underlättar för både köpare och säljare. För oss moderater är det en viktig grundprincip att avtal skall hållas. Denna princip får inte luckras upp genom en oinskränkt avbeställningsrätt. En sådan underlättar inte köpövervägandena -- den bara krånglar till bedömningen och höjer prisnivån. Vi menar därför att konsumentköplagens bestämmelser i dessa avseenden går för långt och bör ses över. Vi håller fast vid huvudregeln i svensk rätt, nämligen löftesprincipen, medan majoriteten i sitt försvar för brottet mot denna rättsprincip helt frejdigt meddelar att det inte är någonting nytt att bryta mot lagprinciper. Och tyvärr är man böjd att hålla med om att så är förhållandet under den socialdemokratiska regeringen. Vi moderater har däremot en mer seriös och allvarlig inställning till lagstiftning, en inställning som vi uppenbarligen delar med den rättsvetenskapliga expertisen, som instämmer i vår kritik av regeringsbrottet mot avtalsprincipen. Den internationella påverkan kommer sannolikt att tvinga regeringen in på vår ur rättssynpunkt mycket rakare väg. Därmed ber jag att få yrka bifall till reservation 30. Till sist vill jag i korthet nämna hur viktigt det är att det i dessa frågor finns en EG medvetenhet, något som jag tidigare tagit upp t.ex. i samband med förslaget om produktansvar, som nu lär omarbetas för att bättre anpassas till EGs regler. Det är vi glada för. Det är väsentligt att till svenska konsumenter sprida innehållet i det av riksdagen godkända betänkandet 1990/91:UU8, som fastslår att Sveriges ambitioner på konsumentområdet i stor utsträckning sammanfaller med EGs samt att det inte föreligger något hinder för Sverige att behålla sitt starka konsumentskydd vid närmare samarbete med EG. angående varudeklaration och produktinformation med datateknik överlämnar jag till Ulla Orring från folkpartiet liberalerna, som med engagemang brukar argumentera i dessa frågor -- detta för att inte onödigtvis trötta kammaren med dubbel argumentering. För att bespara ledamöterna litet tid har jag nöjt mig med att yrka bifall till vissa av våra reservationer. Icke desto mindre står vi moderater bakom alla reservationer i betänkandet där moderaterna finns med.

Herr talman! Vi har nu att bl.a. besluta om anslaget till konsumentverket och inriktningen av verkets arbete. Tidigare riksdagsbeslut har slagit fast att målet för konsumentpolitiken skall vara att stödja hushållen i deras strävan att effektivt utnyttja sina resurser samt att stärka konsumenternas ställning på marknaden. Viktiga utvecklingslinjer som har utpekats är bl.a. att den lokala verksamheten skall ha hög prioritet. Konsumentpolitisk verksamhet skall finnas i alla kommuner. De lokala konsumentmyndigheternas arbetsuppgifter och myndigheternas samarbete med andra intressenter skall ha stor omfattning, och särskilt utsatta grupper skall stödjas. Forskning om konsumenternas förhållanden skall ha hög prioritet. Herr talman! Vi har just i dagarna fått i våra händer en regeringsskrivelse om den lokala konsumentverksamheten, och eftersom vi alltså kommer att debattera just denna viktiga del senare verkar det kanske onödigt att inleda med att påminna om inriktningen av det konsumentpolitiska arbetet, men enligt min mening är det faktiskt inte så. Olika konsumentpolitiska frågor hänger samman som en kedja. Brister en länk, eller saknas några länkar, är det inte längre en kedja utan smådelar som var för sig inte är till så stor nytta. Anslaget till det statliga konsumentverket -- som är en viktig länk i den konsumentpolitiska kedjan -- är alltså avhängigt av att andra delar eller länkar fungerar. Nu har vi tyvärr ingen fungerande nyttig och användbar kedja. En bit, konsumentverket, får drygt 75,5 miljoner i anslag och fungerar hyggligt, andra länkar saknas eller är alltför svaga. Till de senare hör den lokala konsumentverksamheten -- som vi alltså återkommer till -- en annan är konsumentforskningen. Ytterligare en är stödet till oberoende konsumentrörelser. Prismärkning och därmed sammanhängande frågor är också angelägna konsumentfrågor, som ingår i den här kedjan, men även dessa kommer vi att behandla senare, varför jag inte skall ta upp dem här. Herr talman! Riksdagens sex partier har -- för att använda ett s.k. understatement -- en något differentierad syn på vad konsumentpolitik innebär i allmänhet och vad konsumentverket skall syssla med i synnerhet. Miljöpartiet har dels synpunkter på tjänstefördelningen vid verket, dels uppfattningen att verket bör bli bättre på marknadsföring. Miljöpartiet vill också ha tio miljoner extra för att utbilda konsumentrådgivare i kommunerna. Jag tycker faktiskt inte att det är riksdagens uppgift att gå in och peta i olika verks tjänstefördelning. Att vänsterpartiet står bakom avstyrkandet av den motion där detta föreslås har ingenting med det statsfinansiella läget att göra -- utskottsmajoriteten skriver faktiskt så i betänkandet. Saken är enligt min mening av rent principiell betydelse. Vi, riksdagen, skall anvisa mål och inriktning för konsumentpolitiken och tilldela resurser för att målen skall kunna uppnås, inte detaljstyra tjänstefördelningar. Sådant måste vi med förtroende överlämna till konsumentverket självt. I andra sammanhang kommer andra verk i fråga. Vad konsumentverkets utbildning av konsumentvägledare beträffar menar jag att tio miljoner nog är att ta i litet grand med tanke på att hela budgeten uppgår till 75 milj.kr. Det stora problemet är att det inte finns konsumentvägledare att utbilda, inte att konsumentverkets utbildning i och för sig inte har fått tillräckliga resurser eller inte är tillräckligt bra. En socialdemokratisk motion tar däremot upp vänsterpartiets gamla resonemang om det skeva förhållandet mellan näringslivets satsningar på reklam och marknadsföring och satsningarna på konsumentupplysning och konsumentforskning. Frågan om hur en ökning av reklamskatten kunde utformas och hur medlen lämpligen kunde användas för konsumentupplysning och konsumentforskning bör, föreslås det i motionen, övervägas i lämplig form. De här motionärerna ser vilket underläge konsumentfrågorna befinner sig i, och jag anser att deras hovsamma yrkande borde vinna gehör, inte bara från oss i vänsterpartiet och från miljöpartiet, som står bakom vår motion, utan också i deras eget led. Men återigen för utskottsmajoriteten -- och därmed deras egna partikamrater -- ett märkligt resonemang för att avslå motionen. Visserligen delar man motionärernas uppfattning i fråga om behovet av en förstärkt konsumentupplysning och konsumentforskning, men för 6 år sedan tog skatteutskottet avstånd från att pengar som kommit in till statskassan från reklamskatt skulle användas för utbyggnad av den kommunala konsumentvägledningen och till allmänna reklamationsnämndens verksamhet. Nog kunde man väl åtminstone bemödat sig om att komma med litet egna eller nya argument för detta avslag. Ännu hellre kunde man naturligtvis bifallit motionen, eftersom man delar motionärernas uppfattning om behovet av konsumentforskning och konsumentvägledning. Förhållandena har faktiskt ändrat sig en hel del sedan 1986. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 4 och därmed till motion L718. Moderaterna vill också nu ändra på konsumentverkets arbetsuppgifter. Förra året ville de att konsumentverket skulle koncentrera sig på säkerhetsfrågor, produktkontrolltester och EG standarder. Det innebar att de bl.a. ville få bort konsumentverkets uppgift att uppmärksamma konsumentgrupper som ekonomiskt, socialt eller utbildningsmässigt är svaga. De ville ta bort konsumentverkets uppgift att övervaka marknadens utbud samt näringsidkarnas marknadsföring och säljvillkor, för att ta några exempel. I år uttrycker man sig på så sätt, att man vill renodla konsumentverkets uppgifter. I stort sett betyder det att man vill inskränka konsumentverkets verksamhet till att omfatta den uppdragsfinansierade provningsverksamheten. Till råga på allt vill man slå ihop konsumentverket och SPK. Moderaterna är vidare det enda parti som inte anser att det finns behov av förstärkt konsumentupplysning och konsumentforskning. Som väl är står moderaterna helt ensamma om åsikterna att rasera den konsumentverksamhet som konsumentverket bedriver. Egentligen borde man kanske förbigå detta med tysthet. Men jag anser ändå att det är viktigt att visa fram vilken negativ inställning till konsumentfrågor som finns här i riksdagen, representerad av moderata samlingspartiet, och vilka intressen som moderaterna representerar. Inte är det de resursfattiga eller svaga konsumentgrupperna. Nej, i det här frågorna företräder moderaterna ensidigt den part på marknaden som satsar över 30 miljarder kronor varje år för att få sina varor sålda till varje pris. Till råga på allt, herr talman, går Charlotte Cederschiöld så långt i sin aningslöshet att hon för bara en halvtimme sedan i talarstolen påstod att reklam skulle bidra till lägre priser. Man behöver inte ha särskilt djupa kunskaper i företagsekonomi för att ta sig för pannan inför ett sådant huvudlöst uttalande. I ett annat sammanhang säger hon att majoriteten har bristande respekt för fakta och kunskaper. Det gällde forskningsrepresentation i miljömärkningsnämnden. Jag vill faktiskt efterlysa litet mer respekt för fakta och kunskaper innan man säger något sådant. I betänkandet talas det i olika sammanhang om forskning i samband med konsumentfrågor. Folkpartiet motionerar om att miljömärkningsstyrelsen bör tillföras forskningskompetens, för att ta ett exempel, och moderaterna vill att humanistisksamhällsvetenskapliga forskningsrådet skall fördela de 2 miljoner som föreslås för konsumentforskning. Vi i vänsterpartiet anser att det är mycket viktigt med förbättrad konsumentforskning. Vi anser inte att den sektorsforskning som i dag bedrivs fyller kraven och behovet av forskning inom området. Man kan lungt säga att konsumentforskningen måste få högre status, samlas ihop under högskolans tak och få mer resurser. Vi anser att det bör skapas en ny temainstitution, gärna kallad Temakonsument, som kan samla alla de olika vetenskapliga aspekter som bör läggas på konsumentforskning. Detta forskningsfält är osedvanligt brett och omfattar ämnen som ekonomi, beteendevetenskap, teknik, juridik och samhällsvetenskap. Därför lämpar det sig väl för temaforskning. Jag sade att jag inte tänkte ta upp den lokala konsumentverksamheten. Men jag vill ändå notera att folkpartiet och Ulla Orring i närmast lyriska ordalag tar upp den lokala konsumentvägledningen. Det gläder mig. Jag hade inte kunnat formulera det bättre själv, trots att vi har drivit denna fråga under många år. Det gläder mig och det gläder oss i vänsterpartiet. Jag kommer att minnas vartenda ord och jag kommer att påminna om den positiva inställning som folkpartiet ger uttryck för när frågan nästa gång kommer upp som eget ärende. Vi räknar då med folkpartiets fulla stöd för våra reella och konkreta förslag till åtgärder för stöd och utveckling för den lokala konsumentverksamheten. Några ord om märkning av produkter. Vänsterpartiet tycker att det är bra att det börjar byggas upp ett system för miljömärkning av produkter inom ramen för SIS certifieringssystem. Vi är positiva till all ärlig och lättförståelig information till konsumenterna om vad varorna innehåller. Vi tycker att det är bra att kemikalieinspektionen har startat ett särskilt arbete för att ta fram ett system för märkning av miljöfarliga kemikalier. Men ack, vad långsamt det går och vad svårt det är att märka några effekter av kemikalieinspektionens arbete ute i konsumentledet. Åtminstone så vardagliga varor som hushålls och rengöringsartiklar tycker vi borde kunna prioriteras när det gäller upplysning om allergi och miljörisker. Det är klart otillfredsställande att det inte finns tvingande regler om uppgifter om allergirisker för kosmetika och hygienartiklar. Vänsterpartiet står bakom reservation 28 om varudeklarationer om miljöskadliga ämnen. Slutligen, herr talman, vill jag säga några ord om stödet till oberoende konsumentorganisationer. Vänsterpartiet menar att det föreslagna anslaget till de fria konsumentorganisationerna är otillräckligt, inte minst med tanke på det stora intresse som börjar växa fram för konsumentfrågor, livsmedelspriser och matkvalitet. Ett ökat stöd skulle göra det möjligt att fånga upp väsentliga konsumentspörsmål på ett mer påtagligt sätt direkt ute hos konsumenterna. Ett ökat stöd till ideella konsumentrörelser står inte i någon som helst motsättning till kravet på utökad lokal konsumentverksamhet, utan skall ses som ett värdefullt komplement till den verksamheten. Utomlands är dessutom nästan all konsumentverksamhet uppbyggd på ideell basis. Samarbete mellan den svenska konsumentrörelsen och konsumentorganisationerna i andra länder blir i takt med vår ökade internationella handel med livsmedel och andra nödvändiga varor allt viktigare. Vi föreslår att anslaget höjs från 2 till 5 milj.kr. fr.o.m. budgetåret 1991/92. Vi har tyvärr inte utskottsmajoriteten med oss i detta yrkande. Utskottsmajoriteten hänvisar även här till det statsfinansiella läget. Jag undrar, inom parentes sagt, om det finns något annat utskottsbetänkande som så formligen genomsyras av bekymmer om det statsfinansiella läget som det betänkande vi behandlar nu och som berör konsumentfrågor. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 22, i fast förvissning om att landet därmed inte går mot en finansiell eller ekonomisk undergång.